Fru talman! Kjell-Olof Feldt inbjöd mig att välja mellan pest och kolera, tredje vägens politik eller sådana här checkar, för att lösa regionala obalanser. Det är helt riktigt, som finansministern redan förutsett, att av dessa två väljer vi ingetdera. Valet står inte mellan dem. Om man skall göra en liten tillbakablick kan man ju konstatera att befolkningsströmmarna, flyttlassen har ökat under denna regerings tid. Jag har i mitt huvudanförande sagt att jag anser att en betydande del av förklaringen ligger i den tredje vägens politik och dess koncentrationsfrämjande ingredienser. Självklart krävs också en politik som aktivt stimulerar. En del av detta har jag varit inne på. Man får helt olika effekter om man satsar på privata investeringskonton eller om man driver en politik som samlar alla vinster hos de stora exportföretagen. Det kallas inte traditionellt för regionalpolitik, men det är en politik för en regional balans. Den politik vi förespråkar på område efter område — när det gäller utbildningspolitiken att främja de små högskolorna, slå vakt om resurserna i skolan och de små skolorna; när det gäller energipolitiken att i stället för det storskaliga gå över till hushållning och förnyelsebar energi; när det gäller jordbruksoch skogspolitiken att ge människorna ute i glesbygden en chans att stanna kvar i stället för att flytta — syftar konsekvent till att hävda målet regional balans. Trots tillsägelser någon gång från riksdagens majoritet har tyvärr finansministern vid upprepade tilfällen glömt bort målet regional balans i den ekonomiska politiken. Jag fick inget svar på frågan om regeringens syn på sparfrämjande åtgärder även i privat regi för att förbättra sparkvoten. Det är klart att det är alarmerande med en så darrig situation som vi har när det gäller sparande totalt i samhället. Det blir inte bättre av den här sortens attacker på ett slag av sparande, försäkringssparande. Och jag vidhåller att det är en åtgärd som man har presenterat i outredd form — och dessutom utan minsta försök att förankra sina beslut i förväg. Jag tror inte att det är en politik som bör leda till efterföljd. Förslaget skapar just den osäkerhet om spelreglerna som jag nämnde tidigare. Det skapar osäkerhet och nya spänningar i fördelningspolitiken — när det gäller vem som drabbas och inte drabbas inom försäkringskollektivet, när det gäller förhållandet mellan pensionärer, etc. Förslaget är olyckligt ur alla dessa synpunkter. Det är samma varning som jag vill upprepa: Gör inte om det misstaget också när det gäller skattepolitiken! Vi förankrade skatteförändringarna 1981, och vi fick bära mycket av hundhuvudet för det. Men det blev i alla fall marginalskattesänkningar, som sedan Kjell-Olof Feldt här nämner som sina egna. Vi var faktiskt ett antal partier som stod för dem. Utan samarbetet hade det knappast blivit något.

Fru talman! Det var bra att finansministern ställde frågan om vpk:s ideal. Äridealet det slutna samhället? frågar han i ett slags demagogiskt försvar för socialdemokratins politik och kapitalets frihet. Finansministern vet ju efter tidigare debatter att det inte är det som det handlar om. Det handlar ju om utlandsinvesteringarna och om handeln — vilka strömmar och vilken omfattning de har. Det handlar om ett litet öppet lands problem med det beroende vi har, inte minst beroende av USA -— och vårt teknikberoende. Jag har erkänt dessa problem, och jag har inte pekat på en helt färdig lösning. Hade jag en sådan, så skulle jag presentera den. Men det gäller ju att försöka vrida politiken och sträva åt olika håll. Antingen accepterar man den rådande ordningen med den förstärkta utveckling som innebär att kapitalet styr och ställer, eller också försöker man göra någonting emot denna ordning. Jag menar att det första man skulle göra vore att försöka analysera innehållet i utlandsinvesteringarna. Jag frågade häromdagen konjunkturinstitutet om det fanns någon redovisning av hur stor andel som var marknadsinvesteringar — för marknadsföring av svenska varor utomlands — och hur mycket som var investeringar för produktion. Det visste man inte. Och jag ser av Dagens Industri i dag att Per-Olof Edin i LO efterlyser precis samma analys från regeringens sida. Jag har fått uppfattningen att det inte finns någon analys av det slaget, och det vore mycket bra att ha en sådan. När man ser vart direktinvesteringarna styrs, så finner man att industriländerna utanför Norden till tre fjärdedelar är föremål för svenska utlandsinvesteringar. Norden fick under förra året 17 Jo och u-länderna 7 96. Jagtrorinte att det är så särskilt mycket protektionism som kräver produktion i mottagarlandet när det gäller industriländerna utanför Norden — och framför allt inte inom Norden. Regeringen pekar ju själv på att exporten av bearbetade varor till OECD-länderna beräknas öka nästa år. Men det blir en minskad export till OPEC-området och statshandelsländerna. Det är klart att detta har att göra medoljepriser, betalningsproblem osv. Jag menar att ett försök att formulera en strategi för att dra Sverige loss ur ett extremt starkt transnationellt beroende av de stora makterna och de stora bolagen måste innebära att man försöker öka länderspridningen inom handeln. Man måste försöka komma loss från det transnationella kapitalets arbetsdelning, som genom sönderdelning av produktionen ger till resultat att en svensk exportvara innehåller oerhört mycket importvaror och punkterar regeringens strategi för att ha ett ständigt exportöverskott. Av samma skäl kan man inte bara förlita sig till generell ekonomisk tillväxt, som allmänt premierar kapitalismens utveckling och tillväxt. Det ger inte heller de nödvändiga medlen för att ta sig loss ur ett sådant här grepp. Man måste försöka styra investeringarna i vårt land till områden som är mindre importberoende, t.ex. den gemensamma sektorn.

Herr talman! Först ytterligare en sak om engångsskatten. Bo Lundgren sade om den långsiktiga avkastning som man faktiskt haft på försäkringssparande att 3 96 krävs för att garantera värdesäkringen. Nej, det krävs inte, utan det krävs att realavkastningen är så hög att man kan ge återbäring på premierna till arbetsgivarna. Skulle man nöja sig med värdesäkringen, räcker det med en realavkastning på 0 70. Det räcker för att värdesäkra pensionerna. Men för att kunna ge återbäring och sänka premierna vill man ha en positiv realavkastning på lång sikt. Vi skall ändå försöka komma till klarhet om vad man menar med valfrihet vad gäller offentlig service, t.ex. sjukvård och barnomsorg. Det är att kunna välja till vilket daghem man vill skicka sina barn, vilken läkare eller vilket sjukhus man vill gå till. Vi säger: Ja, så borde det vara. Men privatiseringen löser inte, såvitt jag kan förstå, problemet. Jag bor i Nacka. Den borgerliga majoriteten i Nacka har startat ett privat daghem, kallat Pysslingen. Har föräldrarna i Nacka fått ökad valfrihet på grund av detta? Nej, de föräldrar som bor i området får skicka sina barn till det daghemmet och inte någon annanstans. Det blev ingen valfrihet annat än att daghemmet heter Pysslingen i stället för att ha en kommunal benämning. Såvitt jag vet skall det i Malmö inrättas privatdrivna, kommersiellt drivna daghem. Det är samma system där. Det är ingen som får välja. Bor man i en viss stadsdel, skall man lämna sina barn till daghemmet i det området. Tala med Joakim Ollén, Bo Lundgren, och hör vad det här med valfrihet är för någonting! Vi tror nämligen att vi med behållen offentlig regi, kalla det monopol eller för vad som helst, skall kunna ge en reell valfrihet. Men då måste man ändra på andra system än äganderätten i fråga om institutioner. Det är deras sätt att fungera. Därför tror jag inte att privatiseringen har någonting att lära oss. Sedan är det en annan fråga som jag vill ta upp. Jag vet att Bo Lundgren inte längre har någon replikrätt, men man kan möjligen fundera på det här med checkar inom sjukvården. Om det medicinska ledningsansvaret har skilts från kostnadsansvaret — detta måste ju vara själva poängen med det hela — vem skall då avgöra hur mycket sjukvård man faktiskt får? Skall utställaren av checken bestämma och säga att här är en check som betalning för en blindtarmsoperation eller behandling för astma, eller skall man ha in blanco-check som man kan skriva på hur mycket man vill? Det kanske är något moderat seminarium som kan klara ut vad man menar med checkar. Jag tror att litet eftertanke inte skulle skada. Anne Wibble och Bo Lundgren har i och för sig rätt i att tillväxten i Sverige borde vara större för att vi på sikt skall känna oss säkra när det gäller sysselsättning, realinkomster och yttre balans. Såvitt vi kan förstå kommer vi att ha haft fyra år av obruten ekonomisk tillväxt. Det hade vi aldrig under de borgerliga åren. Då hade vi år med negativ tillväxt, då bruttonationalprodukten minskade. Med ganska stor säkerhet blir det även 1987 en hygglig tillväxt. Regeringens politik är i hög grad inriktad på att skapa bättre betingelser för tillväxt. Vi har gått in för att ta bort onödiga regleringar, och vi har försökt reformera skattesystemet. Vi har satsat och kommer att satsa ännu mycket mera på forskning och teknisk utveckling, utbildning av människorna. Förnyelsefonderna, som ni bekämpat så hårt, utgör faktiskt ett väldigt viktigt bidrag till den ekonomiska tillväxten. I de internationella debatter som vi deltagit i har det framkommit att det stora problemet för Europa är att människornas utbildning inte hängt med den tekniska utvecklingen. När vi berättat att vi siktar till att den svenska grundskolan skall börja lära barn att hantera datorer, har detta varit en oerhört spännande och ganska okänd tanke. Allt detta har vi gjort. Ni koncentrerar er på en enda punkt. Ni säger att bara vi kan sänka skatterna, så får vi tillväxt. Om man med det menar att vi skall ha en ohämmad expansionspolitik, släppa upp efterfrågan och driva en ortodox keynesiansk efterfrågepolitik, då blir det tillväxt. Men de länder som sänkt skatterna och kompenserat genom att dra ned på offentliga utgifter har fått lägre tillväxt. I varje fall: att skattesänkningar är det enda Sveriges riksdag behöver diskutera, det enda den politiska debatten skall centreras kring, det tycker jag är ganska orimligt. Vore det inte lika bra att ni båda två från folkpartiet och moderata samlingspartiet erkände att det viktiga för er är att till grupper som faktiskt röstar på er ha skattesänkningar att erbjuda, för det vill de ha! Ni är sedan gammalt båda två kända för att försöka ge folk vad de vill ha — tills ni kommer i ansvarsställning, då ni får ge folk något annat, nämligen hårda och svåra tider. Anne Wibble säger att det inte går att kritisera folkpartiet för att lova pengar till försvaret, studiemedel och forskning, för det måste också regeringen göra. Ja, men det finns en avgörande skillnad. Vår linje är: först skall vi veta att vi har pengarna, sedan ställer vi ut löftena. Folkpartiet gör tvärtom: ni ställer ut löften nu och sedan skall ni skaffa fram pengarna någon gång nästa år. Jag menade att det var den politiken som tidigare förde er in i fördärvet, eftersom det ofta visade sig att löftena var mycket större än de pengar som fanns tillgängliga. Olof Johansson frågade mig vad regeringen gör för att främja det privata sparandet. Vi har gjort en hel del under de senaste åren: allemanssparandet och höjningen av sparavdraget vid beskattningen. Vi har också tillsatt något som heter spardelegationen, som nu arbetar ganska intensivt för att hitta ytterligare former för att främja det privata sparandet, och vi börjar se resultat. Nu är vi åtminstone i det läget att det enskilda sparandet är positivt. Under tidigare skeden, bl.a. under er regeringstid, Olof Johansson, var det privata sparandet negativt — det minskade år från år. Då måste jag ställa en fråga. Jag har nu fått besked om att de borgerliga partierna lämnar spardelegationen, tydligen i protest mot det skatteförslag som regeringen har lagt fram. Ni lämnar spardelegationen i något slags politisk demonstration. Är det ett bra sätt att främja det enskilda sparandet? Här kunde ni få inflytande över vad regeringen sysslar med! Ni har ju tidigare i denna debatt klagat över att ni inte får vara med i utredningar, inte får påverka, och att vi våldför oss på riksdagen genom att lägga fram förslag som ni inte har kunnat arbeta med. Här har vi ett område som vi anser är oerhört centralt, nämligen främjandet av privat sparande, där vi har en delegation där oppositionen är representerad. Då travar ni ut därifrån, skramlande med svärd och slängande i dörrar, eller vad ni sysslar med. Uppriktigt sagt, herr talman, tycker jag att det var barnsligt att göra på det sättet. Klokt var det under inga förhållanden, med tanke på hur de politiska samarbetsformerna skall vara i Sverige i framtiden. Slutligen beträffande regionalpolitiken till Olof Johansson: Han säger att centern vill välja varken den tredje vägen, som Sverige nu följer, eller moderaternas politik. Det är någonting helt annat som man skall ha. Man skall ha småskalighet och satsa på jordbruk och skog och annat sådant. Men vad jag kan förstå har den politik som förts de senaste åren faktiskt gynnat småföretagen relativt sett mer än de stora företagen. Det är alltså fel att alla vinster samlats i de stora exportföretagen. Om man ser på vinststatistiken finner man att de allra minsta företagen har haft den kraftigaste lönsamhetsförbättringen, hur det nu gått till. Man kan beträffande storskalighet och småskalighet notera: aldrig någonsin i vår historia sedan 1930-talet har så många nya företag startats i Sverige som nu. Min fråga kvarstår. Centern blir ganska ensamt i det borgerliga blocket om att tänka som man gör. Inte hör jag några moderater tala om småskalighet eller om att främja jordbruket i Norrland e. d. Det är faktiskt centern och vi som har någorlunda gemensam syn på regionalpolitiken. När vi lägger fram den regionalpolitiska propositionen till våren tror jag att det kommer att visa sig att det inte blir med moderaterna som Olof Johansson slår följe, om de inte bjuder på något alldeles sagolikt gott, vilket jag inte tror att de gör. Till Hans Petersson i Hallstahammar: Jag tror att kommunisterna försätter sig i ett ganska omöjligt läge om de i den normala agitationen beskriver Sverige på det sättet att vi kunde strunta i omvärlden, t.ex. vad gäller lönekostnader, medan de samtidigt nu deklarerar vad jag i och för sig sätter värde på, nämligen att Sverige skall fortsätta att vara en öppen och fri handelsnation.

Herr talman! När man lyssnar till finansministerns försvar av den s.k. pensionsskatten kan man förledas att tro att Sverige äntligen har fått sin egen Robin Hood. Från viss synpunkt kunde det vara önskvärt att vårt land begåvades med en legend. Vi är ju fattiga på legender jämfört med andra länder, och det är skada. Som liten lärde jag mig ett välljudande talesätt: Länder utan legender är dömda att dö av köld. Men legenden om Robin Hood är inte enbart en historia om en man som tog från de rika och gav till de fattiga. Robin Hood rövade också från fogdarna och gav folket åter utkrävda tributer. Det lär inte Kjell-Olof Feldt bli känd för. Inte heller lär finansministern bli någon svensk Wilhelm Tell, även om han nu, som det sagts i debatten, skjuter från höften med sitt i all hast påkomna förslag om en pensionsskatt. Snarare erinrar Kjell-Olof Feldt om fogden Gessler, som på grund av Wilhelm Tells vägran att betala skatt tvingade honom att skjuta bort ett äpple från sin sons huvud. Men, Kjell-Olof Feldt, Wilhelm Tell hade, för den händelse han skulle missa — och detta bör ju vara en varning till alla fogdar och finansministrar — en andra pil, avsedd för fogden Gessler. Herr talman! Någon legend lär således inte Kjell-Olof Feldt ge upphov till, än mindre till någon helgonkrönika. Men han har chans att bli en historisk person genom sitt fiskaliska nit med den famösa pensionsskatten. Det betyder att vi går mot ett allt kyligare klimat, oavsett årstiden. Samtidigt har vi en miljöoch energiminister som i en proposition om förbud mot nya kärnkraftsreaktorer betonar att ”eventuella förberedelser för ytterligare reaktorer utgör ett onödigt slöseri med resurser”. Hon bör naturligtvis bli historisk för att hon tydligen godtar slöseri, bara det inte är onödigt. Eller också förhåller det sig så att vi här ser ännu ett exempel på Birgitta Dahls medarbetares svårigheter med svenska språket. I regeringsförklaringen sägs att avkastningen från engångsskatten på livförsäkringsbolagens förmögenheter — dvs. pensionstagarnas förmögenheter — ”skall oavkortat tillfalla de sämre ställda pensionärerna”. Det är ett ganska vagt utformat löfte. I går sade statsministern att avkastningen skulle gå till ”de sämst ställda”, och det lät ju litet mer preciserat. Jag har blivit uppringd av flera personer som undrar: Varför tar inte statsministern från de bäst ställda, de som har både full lön och full pension — en grupp till vilken ett icke okänt antal ledande politiker hör — och ger till fattiga pensionärer? Jag vill, herr talman, peka på en svaghet i förslaget som mig veterligt ännu ingen har uppmärksammat. Det gäller uttalandet att avkastningen oavkortat skall gå till pensionärer. Denna avkastning motsvarar nämligen inte någon bestämd summa pengar, utan den beror av rådande ränteläge. I dag beräknas den planerade indragningen av livförsäkringsbolagens förmögenheter uppgå till ca 15 miljarder och avkastningen till 1,5 miljarder. Förmodligen blir indragningen större, trots vad finansministern sade om en möjlig felmarginal på 1 miljard. Den ökar sannolikt till 20 miljarder. Det betyder att avkastningen blir närmare 2 miljarder. Om räntan stiger med 1 procentenhet nästa år, då ökar avkastningen med 200 milj.kr. Det vore intressant att få höra av finansministern om de sämst ställda pensionärerna då kan räkna med en motsvarande ökning av mottagna pensioner. Statsministern sade i sitt anförande i går att bara en femtedel av arbetarbarnen går vidare mot gymnasieutbildning. Det är riktigt. Men inte ökas den andelen genom socialdemokraternas njugga inställning till de fristående skolorna, t.ex. Samskolan och Rudebecks i Göteborg. I de fallen arbetar man på att få fram nya bidragsregler. Vi moderater var först med att yrka avslag på detta, som kuriöst nog egentligen har sitt ursprung i ett folkpartistiskt utredningsdirektiv. En viktig anledning till den ojämna fördelningen mellan s.k. arbetarbarn och andra barn är enligt min uppfattning att lönebildningen i den offentliga sektorn alltmer drabbas av den politiska beslutsprocessen. Samtidigt har man utnyttjat marknadskrafterna i sin politiska styrning. Ett exempel är den kraftigt ökade läkarutbildningen, som dåvarande statsrådet Sven Moberg uttryckligen förklarade skulle ske för att få ner de höga läkarlönerna. Samtidigt gjorde man allt för att begränsa den privata efterfrågan på läkarvård. Genom att politiskt bestämma både utbudet och efterfrågan på läkartjänster kan man ju fullständigt reglera lönebildningen. I jämlikhetens namn skall ju löneskillnaden mellan olika yrken bli så liten som möjligt. På liknande sätt har man agerat när det gäller sjuksköterskornas löner. Där har man dels sänkt kvaliteten i utbildningen utan att vidta motsvarande reducering av de krävande arbetsuppgifterna, dels kraftigt ökat utbildningsmöjligheterna. Men nu har man kommit så långt i denna nivellering att man inte längre får ett tillräckligt antal sökande till de lediga utbildningsplatserna. När det gäller tandläkarna har man dels utbildat alldeles för många, dels förbjudit arbetslösa tandläkare att öppna praktik. I vilket annat demokratiskt land är något sådant möjligt? I jämlikhetens namn har lönenivelleringen drivits så långt att man fått allt svårare att rekrytera kompetent arbetskraft till ansvarsfyllda och krävande uppgifter. Ändå har man samtidigt gjort allt för att allt fler skall tillägna sig högre utbildning. Men till högskolan fortsätter åtta av tio barn från familjer där föräldrarna är högutbildade, medan bara vart tionde s.k. arbetarbarn vågar ge sig in på någon form av högskoleutbildning. Om detta skrev tidningen Arbetet i en ledare den 18 augusti: ”Det är, det ska genast sägas, inte lätt att ändra på det här mönstret. Det handlar i grunden om attityder och traditioner som det tar generationer att rucka på. Men ansträngningarna måste fortsätta. När man exempelvis låter snedrekryteringen till högskolan öka efter ett antal år med en viss utjämning, så är det ett misslyckande som egentligen inte kan tolereras.” Det är symptomatiskt att ledande socialister inte kommer på att den omedelbara förklaringen till denna utveckling helt enkelt är att s.k. arbetarbarn är mer marknadsmedvetna än barn från akademikerfamiljer. Arbetarbarn vill nämligen ha valuta för sina ansträngningar, och det får de inte längre i dagens socialistiskt styrda lönebildning. Det är dessa grundläggande attityder som socialismen inte rår på. Barn från s.k. akademikerfamiljer eller högreståndsfamiljer belastas av traditioner och konventioner, som reducerar deras marknadsmedvetenhet till förmån för pliktuppfyllelse eller någon inre kallelse. Samtidigt har ju socialisterna genom höga arvsskatter och förmögenhetsskatter gjort det allt svårare för barn från socialgrupp 1 att bära upp de traditioner och konventioner som de har uppfostrats i och som möjliggjort ett mindre hänsynstagande till de låga löner som betalas för ansvarsfyllda och krävande befattningar i statens tjänst. Under en övergångstid kommer detta naturligtvis att fortsätta, eftersom man inte har så många valmöjligheter. Men, herr talman, varför i all världen skall arbetarbarn med sin sunda inställning till livets realiteter utbilda sig i högskattesamhället, när de kan få det bra med en kort utbildning och därefter omedelbart ingå i förvärvslivet? Det är faktiskt något av en ödets ironi att dessa barn har svårast att förstå poängen i socialisternas marknadsnedbrytande verksamhet.

Herr talman! Den som till äventyrs väntat sig nya okonventionella grepp och nya friska förslag till alternativa lösningar från oppositionen i denna allmänpolitiska debatt måste ha blivit mycket besviken. Någon hade kanske ändå trott att vi skulle få höra något om ett samlat, konstruktivt borgerligt förslag till en ny skattepolitik, eftersom skattepolitiken ständigt står i centrum för ganska hårda borgerliga attacker mot socialdemokratin. Vad gäller moderaterna lyckades Carl Bildt nästan med konststycket att rada upp alla de ”små, små ord av kärlek” som konservatismen genom åren tillägnat socialdemokratin. Här fanns den förkättrade kollektivismen, konfiskation, fredlösa, fogdar och fondfacklig nomenklatura. Visserligen har statsoch finansministrarna den här gången än så länge inte kallats för rånare, men de beskylldes å andra sidan för att gräva ner sparandet i skogen och för att skjuta från höften. Rhapsody in Blue — rapsodi i blått — eller Från Lindman till Bohman är nog den mest träffande och sannfärdiga beskrivning man kan ge av Carl Bildts första framträdande i denna kammare som högste representant för ”moderationens och måttfullhetens parti” i Sveriges riksdag. Men låt mig ta ett annat citat ur Carl Bildts tal som utgångspunkt för några funderingar kring skattepolitiken. ”Staten måste stå stark när det gäller värnet av rätt och trygghet i landet”, sade han bl.a. Detta är oerhört intressant — men det är motsägelsefullt med tanke på hur moderaterna i praktiken ser på trygghetsfrågorna. Ty visst måste vi ha ett starkt samhälle och en väl utvecklad gemensam, medborgarstyrd sektor för att kunna slå vakt om och vidareutveckla välfärdspolitiken. Och för att i framtiden kunna upprätthålla välfärd och trygghet behövs ett hållfast och rättvist skattesystem. Något summariskt kan vi säga att skattesystemet har fyra viktiga uppgifter: 1. Det skall finansiera den gemensamma sektorns utgifter. 2. Det skall bidra till att utjämna inkomster och förmögenheter. 3. Det skall befrämja produktiva insatser i form av arbete, företagande och sparande. 4. Det skall kunna användas i stabiliseringspolitiskt syfte. Dagens skattesystem uppfyller knappast de krav vi har rätt att ställa på ett hållfast och rättvist skattesystem. Som vanligt har kritiken mot skattesystemet från höger helt skjutit in sig på de blygsamma men ändå viktiga försöken att åstadkomma större rättvisa mellan olika inkomstslag och en rättvisare fördelning av de överskott som skapats av en framgångsrik ekonomisk politik. ”Bildtspråket” har varit rikt när det gäller kampanjen mot engångsskatten på försäkringsbolagens förmögenheter. Den har bl.a. jämförts med Karl XI:s reduktion. Det är egentligen en bra liknelse, ty vad Karl XI gjorde var att ta tillbaka en stor del av de förläningar som dåtidens adelsmän orättmätigt tillskansat sig från det svenska småfolket. Och vad engångsskatten innebär är enkelt uttryckt att om någon typ av placeringar eller sparande i samhället får en extremt hög avkastning genom en fruktbärande ekonomisk politik och uppoffringar från stora löntagargrupper, så är det både rimligt och rättvist att åtminstone en del av dessa överskott kan föras över till grupper i samhället som inte kommit i åtnjutande av någon manna från himlen. Lika rimligt och rättvist är det att försöka åstadkomma att kapitalinkomster får en med arbetsinkomster likvärdig beskattning. Förslaget om viss skattebelastning av vinstandelar är ett steg i denna riktning. Men både engångsskatt och skatt på vinstandelar är skrapningar på en skattepolitisk yta som snarast behöver en rejäl renovering. Av de borgerliga inläggen får man intrycket att det är kapitaloch förmögenhetsinnehavare samt höginkomsttagare som har det särskilt svårt i dagens Sverige. Verkligheten är ju en helt annan. Det är närmast beklämmande att LO-undersökningen ”Heta siffror — kalla fakta — en lägesrapport om ojämlikheten” inte fått större uppmärksamhet i vår alltmer uppskruvade skatteoch fördelningspolitiska debatt. Kunskaperna om ägandet och om förmögenheternas och kapitalvinsternas faktiska fördelning är uppenbarligen synnerligen bristfälliga. Samtidigt som vi utan svårighet kan få fram att vi 1980 hade 286 563 avelssvin och 2 331 533 övriga svin eller att 50 16-åriga pojkar och 8 16-åriga flickor var intagna på ungdomsvårdsskola, har vi inte några pålitliga data om privatförmögenheternas och kapitalvinsternas fördelning och utveckling. Men låt mig ändå med några exempel hämtade ur LO-rapporten belysa att det inte är så välbeställt med den ekonomiska jämlikheten i dagens Sverige. Sett i ett längre perspektiv har det förvisso skett en kraftig utjämning av förmögenhetsskillnaderna. År 1920 ägde den rikaste procenten av befolkningen hälften av landets samlade nettoförmögenhet. 1975 var motsvarande andel 20 96 av landets nettoförmögenhet. Men efter 1975 bröts denna trend, och utvecklingen har sedan dess gått åt motsatt håll. 8 000 hushåll, eller 0,2 20, hade 1983 tillsammans en nettoförmögenhet på 70-80 miljarder kronor. Aktiekurserna har stigit med i genomsnitt 156 96 under fyraårsperioden januari 1982-januari 1986. Det utbröt ett ramaskri inom den samlade borgerligheten och finansvärlden då omsättningsskatten på aktier höjdes från 1 till 2 20. Låt mig erinra om vad man sade vid det tillfället. Man sade att vi skulle få kursras av gigantiska mått. Den svenska fondbörsen skulle punkteras. Men hur har det gått? Jo, i själva verket har kursstegringarna fortsatt i oförminskad takt. Detta säger en hel del om trovärdigheten i den borgerliga propagandan. I själva verket är kursutvecklingen på den svenska fondbörsen även i ett längre perspektiv mycket anmärkningsvärd, vilket framgår vid en internationell jämförelse. Det visar bl.a. en undersökning som Tjänstemännens centralorganisation har gjort. Visst har vi förhållandevis höga skatter och ännu högre marginalskatter, dvs. skatt på inkomstökningar. Men i praktiken är det faktiskt till stor del en synvilla. Under perioden 1975-1982 har höginkomsttagarnas skattebelastning vad gäller redovisade inkomster successivt sjunkit. 1975 uppgick medelskatten, i förhållande till sammanräknad inkomst för de 20 000 personer som hade de högsta inkomsterna, till 57 26. Underskottsavdraget för gruppen var 7,7 Yo av inkomsten. 1982 hade samma höginkomsttagargrupp en medelskatt på 47 90, alltså en minskning med 10 96, och ett underskottsavdrag på hela 26 96, alltså en ökning av avdraget med nästan 20 96. Från moderaternas sida har man vid flera tillfällen i dagens debatt talat om nyfattigdom. Men man hör sällan moderater eller andra borgerliga politiker med ett enda ord nämna den ännu mer dramatiska utvecklingen i fråga om nyrikedomen i vårt land. Herr talman! Jag tror att vi inte längre kan hänge oss åt några illusioner i skattedebatter. Det är sannolikt helt omöjligt att åstadkomma ett hållfastare och mera rättvist skattesystem genom enstaka och mindre justeringar av skatteskalor eller genom en och annan engångsskatt på förmögenheter — hur välmotiverade sådana skatter än kan vara. Vi måste nu på allvar ta oss an de verkligt stora problemen, dvs. bristen på symmetri i vårt skattesystem och avsaknaden av neutralitet mellan olika skatter. Det tror jag är några av de grundläggande problem som vi har att diskutera. Den totala beskattningen på arbete är ca 50 76 och på kapital ca 20 96. Genom att kapitalinkomster är så lågt beskattade i förhållande till arbetsinkomster ökar naturligtvis benägenheten att ta ut inkomsterna som inkomster av kapital. I ett nytt skattesystem måste alla inkomster beskattas så likartat som möjligt. Här har SACO/SR:s skattegrupp ett alldeles utmärkt förslag, innebärande att ingen annan inkomst bör beskattas med lägre skattesats än högsta marginalskatt på arbetsinkomsterna. Ett bättre skattesystem förutsätter också bredare skattebaser, dvs. att fler inkomster görs skattepliktiga och att en rejäl upprensning sker i avdragsfloran. Ett nytt skattesystem måste vara motståndskraftigt inte bara mot inflationen utan också mot olika intressegruppers påtryckningar för att få till stånd undantag och förmåner. Kan den ihärdigt skattedebatterande borgerligheten ställa sig bakom så kraftiga ingrepp mot dagens skattefrälse? Vad säger moderaterna, centern och folkpartiet?

Herr talman! Just nu pågår något som bra mycket påminner om en kampanj från enskilda och organisationer inom det svenska näringslivet. Temat för kampanjen är att den enskildes rättssäkerhet hotas av skattemyndigheterna. Det är debattartiklar i tidningarna, det är böcker och konferenser — alla med ett och samma budskap: Den ondskefulla staten förföljer sina medborgare. I målande ordalag beskrivs skattemyndigheternas, som det sägs, hela vapenarsenal och med ett stort antal exempel deras offer. Vilka är då enligt kampanjen dessa offer? Ja, de är i allmänhet vanliga, hyggliga svenskar — mest småföretagare — som inte vill något annat än att sköta sig men som ändå hamnat i skattemyndigheternas garn med konkurser och vanära som följd. Dem säger man sig vilja stödja och hjälpa. Och det är bra — det vill vi socialdemokrater också. Vi tycker att det är förfärligt när oskyldiga människor misstänkliggörs och kanske t.o.m. döms som skyldiga. Sådant måste med kraft bekämpas. Samtidigt kan man inte undgå att undra över kampanjmakarnas ensidighet. De nämner inte med ett enda ord den andra sidan av saken, dvs. den enorma svarta sektorn i svensk ekonomi. Det finns forskare som hävdar att denna sektor i dag är i storleksordningen 40—60 miljarder kronor. Det är alltså pengar som aldrig blir föremål för beskattning. Det är naturligtvis inte bra för samhället, bl.a. därför att en massa pengar går förlorade som i dagens ansträngda statsfinansiella läge skulle komma väl till pass. De skulle kunna användas till ytterst angelägna sociala reformer inom t.ex. barnomsorg, äldreomsorg eller sjukvård. De skulle kunna användas för att bringa ned vårt fortfarande relativt stora budgetunderskott. De skulle rent av kunna användas för att sänka skatten för folk och på så vis — åtminstone om man får tro borgerliga politiker — bidra till att minska folks benägenhet till skatteplanering, eller skattenavigering, som är den moderna och något mera salongsfähiga benämningen. Förekomsten av en stor svart sektor är naturligtvis inte heller bra för den s.k. fria företagsamheten i Sverige — åtminstone inte för den seriösa delen. Det kan nämligen inte vara lätt för företag som betalar skatt och sköter sig att konkurrera med företag som drar sig undan sina förpliktelser på detta område. Därför borde faktiskt svensk socialdemokrati och svenska näringslivsorganisationer ha ett gemensamt intresse av att bekämpa skattefusk och annan brottslighet. Men skall den kampen ha den allra minsta lilla chans att lyckas, ja, då måste den föras med effektiva vapen. Det måste helt enkelt till ganska kraftfulla tvångsmedel för att åtminstone några av de svarta miljarderna skall hamna där de rätteligen hör hemma, nämligen på den svenska budgetens inkomstsida. Det är en gigantisk uppgift, som sysselsätter ett stort antal skattetjänstemän. Dess värre händer det, att några av dessa begår misstag. De är ju trots allt inte mer än människor. Oskyldiga människor kan bli misstänkta och utsatta för obehag. Det händer att bevissäkringar sker alltför bryskt. Det händer också att betalningssäkringar ibland får mycket otrevliga konsekvenser för dem som eventuellt drabbas oskyldigt. Även om sådana här misstag är sällsynta, kan de naturligtvis inte accepteras. Därför är det en viktig uppgift för statsmakterna att skapa sådana förutsättningar för beskattningsarbetet att misstagen blir färre — så få som det över huvud taget är möjligt. Då inställer sig frågan: Hur skall detta gå till? För att svara på den frågan måste man börja med att göra klart för sig vad misstagen beror på. För min egen deltror jag, att den viktigaste orsaken är det faktum att vi har ett mycket invecklat skattesystem i vårt land. Det skapar naturligtvis stora problem för enskilda människor och enskilda företag, som har svårigheter att överblicka sin egen skattesituation. Men det skapar också problem för dem som skall övervaka att de snåriga bestämmelserna efterlevs, dvs. skattetjänstemännen. Därför, herr talman, blir också det viktigaste bidraget till att stärka rättssäkerheten, när det gäller beskattningen, att genomföra radikala förenklingar av vårt skattesystem. Och förenklingsarbetet är i full gång. Egentligen är det väl först under de senaste tre fyra åren — dvs. under den tid vi har haft en socialdemokratisk regering — som det fått verklig fart. Vi har här i riksdagen på senaste tiden behandlat ett stort antal propositioner med det uttalade syftet att förenkla skattesystemet, kanske främst på inkomstbeskattningens område. Och i dag är det faktiskt så att det inte tillsätts en enda skatteutredning utan att förenklingskraven är kraftigt markerade i direktiven. Men det är säkert inte tillräckligt. Det fordras också en ständig översyn och förbättring av det som näringslivets kampanjmakare ganska träffande kallar för skattemyndigheternas vapenarsenal. Med detta menar de bl.a. bevissäkringslagen, betalningssäkringslagen, generalklausulen samt lagen om avdragsoch uppgiftsskyldighet. De lagarna måste ses över och anpassas till nya krav på effektivitet och rättssäkerhet. En del av dem har faktiskt ganska nyligen varit föremål för justeringar. Just nu är det bevissäkringslagen och betalningssäkringslagen som uppmärksammas. Den nyligen avslutade utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen har t.ex. studerat och utvärderat bevissäkringslagen. Resultatet av det arbetet har blivit ett förslag om att hela bevissäkringslagen skall avskaffas och ersättas med ett fåtal paragrafer i en helt ny och mycket förenklad skatteutredningslag. I den finns också andra förslag, som stärker den enskildes ställning gentemot myndigheterna. Den lagen är nu föremål för studium i finansdepartementet. När det gäller betalningssäkringslagen har det i dagarna tillsatts en utredning med uppgift att se över denna. Det är ju så att det kan ta ganska lång tid från det att samhället får en fordring på en person till dess att fordringen fastställts av en myndighet. Bristen på säkringsåtgärder utnyttjades tidigare av vissa gäldenärer för att göra sin egendom oåtkomlig. Det var för att komma till rätta med sådant indrivningssabotage som betalningssäkringslagen tillkom den 1 januari 1979. Lagen har på det hela taget fungerat väl, men den har också utsatts för kritik. Det har bl.a. hävdats att det förekommit felaktiga betalningssäkringsbeslut och att detta medfört ekonomiska förluster för de drabbade. Därför skall betalningssäkringslagen nu alltså utvärderas. Det kan nämnas att rättssäkerhetsaspekten betonas särskilt i direktiven för denna utvärdering. Så t.ex. trycker finansministern på att behörigheten hos de tjänstemän som skall utreda och besluta om betalningssäkring skall ägnas särskild uppmärksamhet. Vidare får enmansutredaren, som det är fråga om i detta fall, i uppdrag att pröva om det behövs särskilda regler om ersättning för förluster som en gäldenär kan ha fått i samband med betalningssäkring. Det är alltså, herr talman, sammantaget fråga om kraftfulla åtgärder för att förbättra rättssäkerheten i det svenska beskattningsförfarandet utan att för den skull åsidosätta kravet på effektivitet. Och allra sist: När det nu blåser snålt omkring bevissäkringslagen, betalningssäkringslagen, generalklausulen och lagen om avdragsoch uppgiftsskyldighet finns det kanske anledning att påminna dem som glömt det eller förträngt det, att samtliga lagar utom generalklausulen antogs av en mycket bred majoritet av Sveriges riksdag.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som Lars Hedfors sade att generalklausulen och betalningssäkringslagen tillkom på initiativ av borgerliga regeringar men det bör tilläggas att då höjdes inte en enda röst emot lagförslagen från socialdemokratiskt håll. Riksdagen var faktiskt enig om dessa förslag, men där begicks misstag. Jag reagerade litet mot att Lars Hedfors talade om kampanjmakarnas ensidighet. Det gäller dem som har tagit upp de verkligt kränkande fall där människor har gripits och anhållits för s.k. ekonomisk brottslighet och det senare har visat sig att det inte fanns några som helst bevis för detta. Vederbörande har sedan frikänts men under tiden har deras företag gått med förlust och de får ingen ersättning för detta. Där hävdar Lars Hedfors att ett problem är att lagarna är komplicerade och behöver förenklas. Det är alldeles riktigt, men det är inte enbart det som är problemet utan problemet gäller också tillämpningen av lagarna. Här har vi en indirekt effekt av det höga skattetrycket. Den offentliga sektorn mister rader av skickliga taxeringsmän som lockas över till den privata sektorn därför att de får minst dubbelt så mycket betalt där. Och det måste de få om de skall få rimlig ersättning för det kvalificerade arbete de utför. Det höga skattetrycket är alltså på väg att dränera den offentliga sektorn på skickligt folk, t.ex. just inom skatteområdet. Det är ett bra exempel på hur dyrt man får betala för det. Beträffande den enormt stora svarta sektorn finns det mycket varierande uppgifter. Lars Hedfors klämde i med att den skulle uppgå till 60 miljarder enligt vissa utredare. Men här är man ute på mycket osäker mark. Om den svarta sektorn försvann skulle naturligtvis de inkomster som kom fram till beskattning kunna användas till att sänka skattetrycket. Lars Hedfors nämnde att pengarna skulle kunna användas till ökade insatser för barnomsorgen. Det exemplet är rätt rörande. Vi vet ju att det finns ca 150 000 dagmammor som arbetar svart. Jag anser att det är väl mycket begärt av Lars Hedfors att näringslivet skall gå ut i en kamp mot denna svarta sektor när myndigheterna accepterar den. Man ser mellan fingrarna och säger: O. K., vi accepterar det, vi är helt medvetna om att det beror på de alldeles för höga marginalskatterna, så låt oss blunda.

Herr talman! Jag reagerade litet när Hugo Hegeland i sitt inlägg sade att samhället blundar för den svarta sektorn. Det gör inte samhället. Det är bara det att samhällets resurser inte alltid räcker till för att klara det här stora problemet. Vad jag menar är att samhället måste skaffa sig dessa resurser — samhället måste bli så här effektivt utan att åsidosätta rättssäkerheten. Hela mitt anförande gick ut på att försöka förklara den saken. Vidare för Hugo Hegeland ett mycket egendomligt resonemang om att tjänstemännen på riksskatteverket skulle gå över till den privata sektorn. Detta skulle bero på, säger Hugo Hegeland, att skattetrycket är för högt. Nej, det har inte alls med skattetrycket att göra, Hugo Hegeland. Det är riktigt att det finns tjänstemän som vandrar över till den privata sektorn, men det beror helt enkelt på att den privata sektorn betalar tjänstemännen bättre än vad skattemyndigheterna kan göra. Men när tjänstemännen får en högre lön i det privata näringslivet måste de ju betala ännu mer skatt, så jag efterlyser logiken i det Hegelandska resonemanget.
Herr talman! Lars Hedfors efterlysning av logik är mycket lätt att tillgodose. Det var just enkel logik som låg bakom. Det blir ju så litet kvar efter det att man har betalat skatt, så att tjänstemännen lockas över till näringslivet med låt mig säga dubbelt så höga löner. Även om de då givetvis betalar mer i skatt, så får de betydligt mera pengar över än vid den statliga anställningen. Vi hade ju en rättssäkerhetsdag förra veckan här i riksdagen — den var inte arrangerad av riksdagen utan av Familjeföretagens skatteberedning. Där framhöll en lagman det beklagliga i att staten mister skickligt folk. Det gäller inte bara taxeringsfolk utan även anställda inom domstolarna som går över till att bli välbetalda advokater. Han pekade på att orsaken just är den relativt sett låga betalningen. Här har ju skett en nivellering som gör att det hela inte lönar sig när det gäller en långvarig utbildning och än mindre när det gäller mycket ansvarsfullt arbete. Lars Hedfors sade också att problemet är att samhällets resurser inte räcker till. Jag förmodar att Lars Hedfors menade att statens resurser inte räcker till. Det är helt otroligt. Vi har världens högsta skattetryck, och ändå beklagar sig socialdemokraterna över att statens resurser inte räcker till. Underförstått: Vi behöver ännu högre skatter.

Herr talman! Jag talade om statens möjligheter att kontrollera den svarta sektorn och sade att de möjligheterna var små. Att det förhåller sig så beror på att den svarta sektorn är ganska utstuderad. Det är svårt för staten och dess tjänstemän att hänga med i svängarna. När det gäller frågan om skattemyndigheternas tjänstemän och den flykt från riksskatteverket som det härvidlag rör sig om, så är det ett faktum att riksskatteverket inte har så konkurrenskraftiga löner att verket kan hålla kvar sina tjänstemän. Man behöver bara lyssna på folk från riksskatteverket för att få detta klart för sig.

Herr talman! Framtidsoptimismen var stor på 1950-talet. Efter andra världskrigets slut skulle teknik och vetenskap utnyttjas i fredens tjänst för att förbättra människors levnadsförhållanden. Ett utslag av denna optimism är boken Den förutsebara framtiden av den engelske nobelpristagaren och fysikern Georg Thomson. Han skissar ett utvecklingsscenario med enastående möjligheter. Automation och elektronik skall förkorta arbetstiden och avskaffa smutsiga och tunga jobb. Kärnenergin skall lösa energiproblemen, växtförädling och avancerat växtskydd ta bort världssvälten och medicinens framsteg bota folksjukdomarna. Till en del har han fått rätt. Men vad varken han eller andra samtida tog med i dessa beräkningar var de sociala och miljömässiga konsekvenserna av utvecklingen. Inte heller räknade de med att en så stor del av världens resurser skulle bindas i kapprustningen. Rachel Carsons bok Tyst vår får ses som en reaktion mot 1950-talets teknikoptimism. Boken kom ut 1962 och har fått ett djupgående inflytande på utvecklingen. Den pekar på vad som händer vid ett okritiskt användande av vissa kemiska substanser. I boken beskrivs hur en successiv anrikning av miljögifter sker i den naturliga näringskedjan, vilket kan få till följd att fortplantningsförmågan så småningom slås ut hos högre arter, t.ex. rovfåglar. Mänsklig teknik skapade ett hot mot mänskligt liv. Det tog många års intensiv forskning för att reda ut sambanden, vilket är lätt att glömma med facit i hand. Forskaren som upptäckte DDT:s verkan som ett medel mot insekter och därmed mot insektsburna sjukdomar fick nobelpris för drygt 40 år sedan. I dag vet vi åtskilligt om de negativa egenskaperna, och DDT är nu förbjudet i stora delar av världen. För inte så länge sedan fick vi i jordbruksutskottet en chockerande genomgång av de skador som av docent Mats Olsson från riksmuseet påträffats i döda sälar från Östersjön. Ett tioårigt inventeringsarbete ligger bakom denna redovisning, som avslöjar att bara omkring 1 000 gråsälar finns kvar i Östersjön mot kanske hundratusentals vid sekelskiftet. Sannolikt är just miljögifter orsaken till den kraftiga minskningen. Eftersom en vuxen säl sätter i sig 5—7 kg fisk per dag sker en biologisk förstärkning av de små mängder av t.ex. DDT och PCB som fisken innehåller. Av nära 100 undersökta sälar var bara två unga djur friska. På resten upptäcktes hudskador, kloförändringar, tarmsår och förträngningar av livmodern, som förhindrar fortplantning, samt livmodertumörer. Forskarna misstänker i första hand PCB som orsak till dessa skador. PCB är ju en industrikemikalie som i nära 60 år har använts i transformatorer och som mjukgörare i plaster. I Sverige är användningen mycket begränsad sedan 15 år tillbaka. Andra miljögifter som kvicksilver och toxafen återfinns i fisk och kan på samma sätt koncentreras ju högre upp i näringskedjan vi kommer. Vi har anledning att ta de biologiska varningssignaler naturen ger oss på djupaste allvar. Vi äter samma fisk som sälarna, om än i mindre mängder. Om arter utrotas, och det är en uppenbar risk när det gäller gråsälen och uttern, kommer vi att förlora möjligheten att studera larmsignalerna i naturen. Vi måste vidta kraftfulla åtgärder i vårt land och begära motsvarande ansvar i vår omvärld. Vi måste också fortsätta att fördjupa vår kunskap på detta område, så att vi kan ställa rätt diagnos och därmed öka säkerheten i åtgärdsprogrammet. Herr talman! Under en miljökonferens med den moderata riksdagsgruppen i Hemmeslöv i södra Halland i början av oktober studerade vi bl.a. de kväveutlakningsförsök som hushållningssällskapet utför. I den allmänna debatten beskylls ju jordbruket för att vara en stor syndare när det gäller gödningen av havet. Denna kan leda till att fler planktonalger bildas. Dessa kan ge mat åt havets djur, men kan också i områden med begränsad vattenomsättning ge syrebrist när algerna dör. Detta kan leda till fiskdöd. I november 1985 dog stora mängder havskräftor i sydöstra Kattegatt av just syrebrist. I morse rapporterades det i nyheterna att i vissa vikar i Danmark, med anslutning till Kattegatt, har man hittat områden där utvecklingen är på väg åt samma håll. Bilden kompliceras av att en sådan fiskdöd faktiskt kan inträffa även utan tillförsel av näringsämnen till havet från mänsklig odling. I Östersjön visar t.ex. sedimentologiska undersökningar öster om Gotland att syrebrist med svavelvätebildning förekommit långt innan något nämnvärt kulturinflytande gjorde sig gällande. I en dansk krönika från 1000-talet nämns fiskdöd i samband med en varm sommar med riklig nederbörd i augusti. Alltnog har regeringen klassat Laholmsbukten som ett särskilt utsatt område, och åtgärder planeras här för att minska utlakningen av näringsämnen till havet. Hushållningssällskapets försök ger oss då möjlighet att bedöma vilka åtgärder som kan vara rimliga för att minska utlakningen från de lätta jordar som är de vanligast förekommande i området kring Laholmsbukten. Det visar sig att en normal stallgödselgiva som sprids tidig höst ger en mycket stor utlakning. Den är mer än dubbelt så stor som vid ogödslad odling. En konstgödslad ruta vid rekommenderad giva ger obetydligt mer än den ogödslade. Detta är kanske ägnat att förvåna men beror på att konstgödseln sprids vid en tidpunkt då växtens behov av växtnäring snabbt ökar. Mycket litet lakas således ut. Försöken ger mycket klart vid handen att det är fullt möjligt att med enkla åtgärder minska läckaget av framför allt kväve till våra vattendrag. Ökad odling av höstgrödor, ökad vårspridning av stallgödsel och en senareläggning av nödvändig höstspridning av stallgödsel är några effektiva effekter. Däremot kan man tyvärr ifrågasätta trädesbruket från miljösynpunkt. Här är läckaget betydligt större. En enkät bland jordbrukare i det aktuella området visar en hög villighet att ställa upp på frivillighetens väg för att nå resultat. Man reser däremot ragg vid tanken på tvångsåtgärder från statens sida. Det finns all anledning för jordbrukare i hela landet att noggrant följa utvecklingen i Laholmsbukten. Åtgärder som vidtas där kan inom en snar framtid överföras till andra jordbruksbygder. Vi moderater i riksdagen kommer att se som vår uppgift att behandlingen av jordbrukarna blir rättvis. Om staten kräver åtgärder som påverkar jordbrukarnas ekonomi, är det för oss naturligt att kräva kompensation för t.ex. intäktsbortfall. Vi kommer att motsätta oss att jordbrukarna används som brickor i ett spel för att förbättra socialdemokraternas miljöprofil. En jämförelse med vår omvärld visar att kvävegödselförbrukningen i Sverige är lägre än i våra grannländer. Den uppgår till ca 80 kg kväve per hektar åkermark. I Danmark är nivån nästan den dubbla, i Västtyskland mer än den dubbla och i Holland ligger man på mer än sex gånger den svenska nivån. Här öppnar sig ett område för internationella miljöförhandlingar. Framgång i dessa förhandlingar kan göra svenska insatser mer meningsfulla. En arbetsgrupp, ledd av länsstyrelsen i Hallands län, har nyligen till jordbruksdepartementet översänt ett förslag om hur en minskning av framför allt kväveläckaget till Laholmsbukten skall åstadkommas. Kommunala reningsverk skall enligt förslaget förbättra sin rening. Vi har i moderata motioner påtalat problemen. Jordbrukets stallgödselhantering bör förbättras genom ökad vårspridning och ett spridningsförbud under perioden den 1 december till den 15 februari. Man föreslår ett 50-procentigt statsbidrag till gödselvårdsanläggning för att klara den ökade lagringstid som krävs. Man kan konstatera att detta förslag är identiskt med det av oss moderater framförda och av riksdagens majoritet nyligen förkastade. Vi finansierade dessa investeringar med den s.k. gödselskatten. Är regeringen beredd att nu ändra sin attityd i denna fråga? Jag är övertygad om att en sådan attitydförändring är nödvändig för att få bönderna i området att medverka i den viktiga kampen mot för stora läckage. För en knapp månad sedan överlämnades till regeringen ett förslag till handlingsprogram för att minska hälsooch miljöriskerna vid användningen av bekämpningsmedel. Under valrörelsen 1985 gick socialdemokraterna ut med vallöftet att användningen av bekämpningsmedel i jordbruket skulle halveras på fem år. I och för sig var det ett mål att sträva efter som jag tror att alla partier ställde upp på. Det marknadsfördes dock på ett sådant sätt att de flesta människor fick uppfattningen att detta skulle leda till en minskning av antalet cancerfall. Det var en ansvarslös marknadsföring. Enligt experter på området är riskerna med restsubstanser av växtskyddsmedel anmärkningsvärt små. I själva verket var nog löftet tillkommet i första hand för att bättra på socialdemokraternas miljöprofil inför valet. När nu det här löftet gavs sommaren 1985 tycker man att det hade varit naturligt för regeringen att omedelbart tillsätta en arbetsgrupp för att studera frågan närmare. Arbetsgruppen tillsattes den 5 juni 1986, ett år senare! Brådskan var ju inte precis påtaglig. Det är symptomatiskt att det är vi moderater som motionsledes fört fram realistiska förslag på detta område, förslag som socialdemokraterna avvisat men som nu återkommer på regeringens bord i form av förslag från annat håll. Månne är det lättare att agera då? Sannolikt kommer cirka tre fjärdedelar av de restsubstanser vi konsumenter får i oss från importerade livsmedel. I importen kan vi återfinna rester av ämnen, som sedan lång tid tillbaka är förbjudna i Sverige, t.ex. aldrin och dieldrin. Dessa ämnen är klorerade kolväten, som i djurförsök framkallat levercancer. De borgerliga partierna försökte nyligen i jordbruksutskottet få gehör för tanken att gränsvärdet för dessa förbjudna ämnen skulle sättas till noll vid import. Förslaget fälldes av socialdemokrater och kommunister. Mot bakgrunden av detta ställningstagande undrar man om det omskrutna socialdemokratiska miljöengagemanget är särskilt djupt. Varje år är hushållskonsumtionen av kemiska bekämpningsmedel 800 ton eller nära en tredjedel av vad jordbruket använder. Det här är en användning som självklart utsätter människor för risker, eftersom den sker i vår närmiljö, i våra hem eller våra trädgårdar och utan någon speciell sakkunskap och kanske ofta utan att den finstilta varningstexten på förpackningarna uppmärksammas. För ett par veckor sedan anordnade Nordiska rådet en konferens om de gränsöverskridande luftföroreningarna. Parlamentariker från hela Europa deltog. En stark dokumentation lades här fram. Den pekade entydigt på luftföroreningarnas allvarliga inverkan på skilda ekosystem: skadade och döda sjöar i de nordiska länderna; allvarliga skogsskador i Centraleuropa; människor i farozonen framför allt i storstäderna. Den slutkommuniké som enhälligt antogs vid konferensens slut är uppfordrande och gick längre än det ursprungliga förslaget. Behovet av ytterligare svavelreduktion slås fast . Man är överens om att intensifiera ansträngningarna att minska utsläppen av kväve och kolväten. Målet är bindande överenskommelser om att minska utsläppen en viss mängd inom en viss tid. Det finns anledning vara optimistisk om att man kan nå dessa bindande överenskommelser. Det var tråkigt att behöva konstatera att England och Polen inte utnyttjade detta utmärkta tillfälle att gå med i 30-procentsklubben.

Herr talman! Det är med uppriktig glädje jag kan notera, att insikten om allvaret i vårt ansvar för miljön nu tycks ha nått även moderata samlingspartiet och socialdemokraterna. Ett bevis på detta fick vi i går i den allmänpolitiska debatten. Carl Bildt uttalade då, att han ville medverka till att våra fyra återstående icke utbyggda älvar skulle fredas. Ingen vet bättre än jag, efter alla uppslitande debatter i denna kammare med moderata talesmän, hur okänslig man varit för alla argument för bevarande och för vårt ansvar att bevara till kommande generationer det som återstår av våra naturtillgångar. Därför är gårdagens uttalande värdefullt. Jag är ändå inte helt till freds och lugnad. Det är inte bara en läpparnas bekännelse vi behöver, det är konkret handlande, det är ställningstagande i denna kammare till förmån för vår miljö. Ett sådant tillfälle får vi om vi om någon månad, då vi skall rösta om regeringsförslaget om en naturresurslag. Där finns det gamla folkpartikravet om ett lagskydd för våra fyra älvar och andra värdefulla älvsträckor. Det är då vi kan avsluta och undanröja det hot om exploatering, som så länge vilat som en förbannelse över det sista som återstår av det som är skyddsvärt. Det är nödvändigt att man från moderaternas sida visar att det är allvar, när man redovisar en ändring genom orden i den allmänpolitiska debatten. Frågan om andra skyddsvärda älvsträckor för tanken till Amerån och den överledning som skall byggas, om inte socialdemokrater och moderater ändrar sina ställningstaganden. Människorna i bygden runt Amerån i Jämtland har med all sin energi och sitt engagemang försökt påverka beslutsfattarna. Man har här i Stockholm under två kvällar denna vecka framfört en revy, där man i sång och tänkvärda sketcher sänder vad som blir ett nödrop. Man hade hoppats nå även Birgitta Dahl, men hennes bänk stod tom. Det finns säkert förklaringar. Statsråd är upptagna människor. Men vad som inte kan förklaras är att man inte får svar på sina brev och sin begäran om att komma och tala med statsrådet. Det är då man förstår att det inte hjälper med läpparnas bekännelse, att det inte hjälper med gröna stövlar och naturlyrik. Det måste till handling för att rädda vår miljö. I en av sketcherna tänker sig en av aktörerna att ta över statsrådsjobbet efter Birgitta Dahl. Han förutsätter nämligen att hon ganska snart hamnar mellan sina två stolar och går förlorad. Detta är den tolkning som företrädare för miljökampen i Amerån gjort av beslutet att inrätta ett miljöoch energidepartement. Det är säkerligen en realistisk tolkning. Vad nu då, säger den uppmärksamme, som följt årens motionskrav från folkpartiet. Är inte folkpartisterna nöjda nu? Riksdagens kallsinnighet till kravet om att inrätta ett miljödepartement har ersatts av regeringens förändring i departementsbildningen. Nej, vi är inte nöjda! Vi tror inte att resultatet av förändringen gagnar miljöfrågornas lösning. Vi har talat om ett fristående miljödepartement. Vårt krav grundar sig på övertygelsen att miljön skall vara fristående, att ett statsråd skall ha det övergripande ansvaret för miljön och inte något annat ansvarsområde. Miljön skall komma in i alla skeden vid beslutsfattandet utan att den som har ansvaret måste väga miljöhänsynen mot andra skäl redan innan förslagen går till behandling. Det är givetvis bra att man höjer statusen på miljöfrågorna genom att ordet miljö återfinns i ett departementsnamn. Det är dock inte någonting vunnet, om resultatet av departementsbildningen blir att miljöfrågorna även fortsättningsvis hamnar i beroendeställning. Vad socialdemokraterna gör är att man byter jordbrukets dominans mot energifrågornas. Det är också en öppen fråga hur ett statsråd skall kunna verka som miljöminister, när en del av de viktigaste frågorna som berör miljön fortfarande ligger i jordbruksdepartementet och bostadsdepartementet. Insikten att miljön är ett område som kräver insatser bör även gälla när vi anvisar medel att driva verksamheten. Vi har från folkpartiet i flera år i våra partimotioner framhållit att naturvårdsenheterna på länsstyrelserna måste förstärkas. Det är en uppenbar risk att naturvården på länsstyrelserna får vika för andra samhällsintressen. De yrkanden om ökad medelstilldelning vi fört fram har tyvärr inte bifallits. Med den ökning av uppgifter som naturvårdsenheterna fått att handlägga med nedskärningar på grund av de sparbeting som länsstyrelserna fått är risken uppenbar att vi drabbas av skador i miljö och natur, skador som är svåra att reparera i efterhand. Ingen möda får sparas när ambitionen är att rädda vår miljö! Naturvårdsverket har föreslagit att miljöskyddslagen skall skärpas. Den lagstiftning som skulle sätta stopp för miljöbrotten har i stort sett visat sig vara verkningslös. Den stora miljökatastrofen i Teckomatorp och åtföljande miljöbrott har inte visat sig få de rättspåföljder som är rimliga. I stort sett är det endast mindre miljöbrott av enskilda personer som lett till fällande domar. En skärpning av miljöskyddslagstiftningen är erforderlig. Vi måste också få större möjlighet att fälla företag som överskrider gränser för utsläpp. I dag krävs att bevis finns för att ett företag gjort ekonomisk vinst samt att det enskilda utsläppet allvarligt skadat miljön. Det borde räcka att visa att gränserna överskridits. På samma sätt som när vi kan fällas för fortkörning på våra vägar, oavsett om en olycka hänt eller ej, bör lagöverträdelse som drabbar vår miljö kunna straffbeläggas. Bengt Westerberg ställde i går en fråga till Ingvar Carlsson hur socialdemokraterna ställde sig till naturvårdsverkets förslag. Han fick inget svar. Jag ställer nu samma fråga till Birgitta Dahl. Det kan inte heller vara rimligt att så länge ett företag håller sig inom de tillåtna gränserna för utsläpp skall det vara gratis att smutsa ner luft och vatten. Vi borde en gång för alla sätta ett pris på miljön, också när tillåtna mängder gifter släpps ut. Vi skulle då ge företagen en anledning att minska mängden utsläpp. Minskade utsläpp ger lägre avgifter! Miljöfrågorna är internationella. Inget land kan driva en politik där effekterna av felaktiga beslut begränsas till det egna landet. Föroreningar sprids i luft och hav oavsett gränser. De återstående vildmarkerna är inget lands enskilda egendom. Herr talman! Som ett exempel vill jag till sist nämna några ord om havet. Ingenstans kan man så tydligt få bevis för att en nations brist på ansvar drabbar oss alla. Havet har inga gränser. Låt oss ta Nordsjön som exempel. Det som dumpas i havet vid skotska kusten förs efter en lång färd med strömmen till vår svenska västkust. Vad som blir över från Borregaards fabriker vid Glommen forslas ut och gör livet omöjligt att leva för fisken utanför Bohuslän. Sommaren ligger ännu nära i tiden. Det är en föga upplyftande sysselsättning att granska vad som finns i våra badvikar vid våra underbara bohuslänska klippor. Det behövs inte långa vandringar för att fylla en container med oljefat, flaskor i alla format och mjölkkartonger. Som parentes kan jag nämna att jag hittade mjölkkartonger från fem länder i en badvik under sommaren. De var från avlägsna länder, bl.a. från Holland: Detta, herr talman, är vad vi ser! Det är de bevis som ögat kan registrera. Vi kan bara föreställa oss annat som genom sin närvaro förgiftar vattnet i det hav som är fiskens barnkammare — det förråd ur vilket vi hämtar stora rikedomar. Vi måste få alla stater runt Nordsjön att ta sitt ansvar. Precis som när det gäller luftföroreningarna måste vi kräva, att länderna sluter upp. Regeringen måste ta initiativ så att det snabbt händer någonting. Frågorna om miljö och naturvård är i stor utsträckning ödesfrågor. De handlar om vårt ansvar för kommande generationer, de handlar om vår rätt att förbruka jordens resurser.

Herr talman! De politiska honnörsorden används flitigt i denna debatt. Ord som miljövänlig produktion, energihushållning, kvalitet och t.o.m. småskalighet och decentralisering är numera på nästan varje riksdagsmans läppar. Det är ord som vi ofta använt i centern under en lång följd av år. Till en början blev vi faktiskt ofta hånade för dessa ord. Jag är glad över att debattsituationen och medvetandet i miljöpolitiska frågor har förbättrats. Ändå vågar nog varken ni eller jag så där odelat tro på framtiden. När jag var barn var mina föräldrar alldeles övertygade om att jag skulle få det bättre än vad de hade det. Jag skulle få en högre levnadsstandard, en bättre utbildning, bättre arbetssituation, osv. Det fanns en framtidstro. Dagens småbarnsföräldrar resonerar alldeles säkert på ett annat sätt. Visserligen har vi det i dag så bra att vi inte nödvändigtvis behöver önska våra barn det bättre, även om vi gärna vill. Men det är inte där bekymret finns. I stället känner väldigt många föräldrar en oro för att våra barn skall få det sämre än vad vi har haft det. Vi är oroliga för kärnvapenkrig och den fullständiga miljöförstörelsen. Vi är oroliga för andra slag av miljökollapser. Det kan gälla försurningen av sjöar och skogar. Det kan gälla oron för att ökad fossilförbränning och ökad koldioxidhalt i atmosfären kommer att leda till klimatförändringar som är mycket allvarliga. Det kan vara oron för kärnkraftens olycksrisker och för det långlivade giftiga avfallet. Det kan vara oron för förgiftning genom alla nya kemikalier som våra duktiga kemister finner upp åt oss. Överlevnaden är inte längre självklar. Höjd livskvalitet är inte längre självklart. Däremot är det något som vi politiker måste se som vår viktigaste uppgift att sträva efter och kämpa för. Det krävs i dag ett helhetsgrepp på naturresursoch miljöfrågorna. Det finns ett absolut samband mellan naturen, människan och samhället. Miljöpolitiken — även svensk miljölagstiftning — är i stor utsträckning grundad på att föroreningar skall förhindras eller begränsas och att miljön i förekommande fall skall restaureras. Naturen känner egentligen inte till begreppet förorening. Förorening är bara för mycket av någonting på fel ställe. Förorening uppstår när människan bryter upp naturens slutna kretslopp och förändrar detta till ett lineärt förlopp, dvs. flyttar naturresurser från ett ställe till ett annat. Det bästa exemplet på detta i dag är den i huvudsak oåterkalleliga förflyttningen av kol från underjordiska depåer till atmosfären vid förbränning av fossilbränsle. För att komma till rätta med detta finns bara tre möjligheter: bättre och effektivare energianvändning, ersättning med flödesenergi — sol, vind och vatten — och ersättning med bioenergi, som tar och ger ifrån luftens kolförråd. Vidare skall jag inte gå i energifrågorna. Det kommer Ivar Franzén senare att göra. Jag vill bara uttala min förvåning och besvikelse över att regeringen och miljöministern uppenbarligen vill fortsätta satsningen på kolanvändning. Kretsloppen måste alltså slutas. Det gäller att för biologiska ämnen återföra restsubstanserna till naturens kretslopp och att för andra ämnen, t.ex. metaller, skapa förutsättningar för en större och effektivare återvinning. Centerpartiet föreslog under förra motionstiden en återvinningslag. Den motionen avslogs här i kammaren för några dagar sedan. I beslutet anförde majoriteten att utskottet utgick ifrån att regeringen fullföljer och vidareutvecklar de principer som låg till grund för 1975 års beslut, nämligen att avfall i största möjliga mån skall återanvändas. Jag vill fråga Birgitta Dahl hur denna vidareutveckling avancerar. Fortfarande är deponering och förbränning den mest dominerande användningen av avfall! Vår strävan måste vara att förhindra avfall redan vid tillverkningen. Det behövs forskning och utveckling som leder till att man använder så litet naturresurser som möjligt i tillverkningen och att man inte hämningslöst blandar olika typer av ämnen som gör att de blir omöjliga att återanvända. Det krävs alltså en resurseffektivisering för att samtidigt möjliggöra låg naturresursförbrukning, låg negativ miljöpåverkan och hög materiell standard. De gränsöverskridande miljöföroreningarna tillhör de problem som kräver de snabbaste och största insatserna. Det handlar om föroreningar både i luften och i havet. Vi kan inte acceptera större föroreningar från mänsklig verksamhet än vad naturen klarar av att ta emot. Vi vet att nedfallet av svavel därför måste minskas med 80 96 för undvikande av försurning av mark och vatten. Motsvarande målsättning för kväve måste vara en minskning av utsläppen med 50 26. Detta innebär en betydande skärpning av de målsättningar som gäller för närvarande. Miljötekniken ger stora möjligheter, och svensk industri har goda kunskaper och förutsättningar att utveckla en miljöteknik. Men industrin väntar på signalerna från regeringen. Ett allvarligt problem är att många länder som bidrar till de gränsöverskridande föroreningarna har en svag ekonomi. För att få till stånd utsläppsreduktioner också i dessa länder krävs gemensamma insatser. Det behöver därför byggas upp en internationell fond genom avgiftsuttag på exempelvis fossila bränslen. Medlen bör utnyttjas för åtgärder som syftar till minskade förorenande utsläpp. Det kan uppnås genom effektivare reningsmetoder, effektivare energianvändning och/eller övergång till mindre förorenande energislag. Efter en centermotion har riksdagen beslutat och i ett tillkännagivande till regeringen uttalat att denna fråga skall vidare övervägas av regeringen. Jag skulle uppskatta att från miljöministern i dag få reda på hur denna fråga hanterats. I dag på morgonen kunde vi i nyheterna höra att man funnit nya döda områden i Kattegatt, döda på grund av föroreningar och syrebrist. Havsmiljön har hittills inte hört till de politiska stridsfrågorna. Hoten mot havsmiljön är nu så allvarliga att den politiska enigheten i ord måste konkretiseras till handling. Det finns ett klart samband mellan luftföroreningar och havsföroreningar. Föroreningar i luft faller så småningom ner på marken eller i havet. Även det som faller ner på marken kommer så småningom till stor del ut i havet. Därför är det angeläget även ur havsmiljöns synpunkt att påbörja en omställning av energisystemet mot effektivare energianvändning och inhemsk, förnybar energi. Detta minskar föroreningarna och framför allt kväveutsläppen både till luft och till vatten och mark. Från centerpartiets sida ser vi det också som angeläget att omedelbart planera för en minskning av närsaltläckagen från jordbruket. Detta kan ske dels genom att man riktar resurser till forskning för att få grödans näringsbehov att exakt motsvaras av tillförd mängd växtnäring, dels genom att man begränsar användandet av växtnäring i särskilt utsatta regioner. Det är också angeläget att omedelbart införa sådana restriktioner som innebär att industriutsläpp av klorföroreningar minskar. Det gäller främst pappersindustrin. Den svarar för den största delen av utsläppen av svårnedbrytbara klorföreningar. Det internationella samarbetet är också här angeläget. Det innebär att vi från svensk sida måste arbeta för att Helsingforskommissionens stadganden fullföljs av Östersjöstaterna så att miljösituationen i Östersjön förbättras. Vi anser också att man från svensk sida bör initiera en Nordsjökommission i syfte att utarbeta regler och avtal som begränsar eller förbjuder utsläpp till Nordsjön. I de fall utsläpp accepteras, bör regler finnas om ersättningar för dessa. Även om miljöfrågorna inte längre handläggs inom jordbruksdepartemen tet finns det nära kopplingar mellan de areella näringarna och miljön. Jag ser fram emot att så småningom få diskutera jordbrukspolitiken här i kammaren med den nye jordbruksministern Mats Hellström. Men jag vill redan nu ta upp en del frågor, eftersom jordoch skogsbruk har en stor förmåga att både positivt och negativt påverka miljön och dessutom i grunden är helt beroende av att miljön inte försämras. För att producera jordbruksprodukter krävs flera olika produktionsfaktorer. Förutom arealen, åkern, krävs det bl.a. arbete, investeringar i maskiner och markanläggningar, byggnader och tillförsel av växtnäringsämnen. I dag används dessutom även kemikalier i betydande omfattning. Bland produkterna tänker vi i första hand på livsmedlen, men det är också möjligt att producera energiråvaror, fiberråvaror och råvaror till den kemiska industrin. Dessutom är bevarandet av kulturoch odlingslandskapet en viktig produktion i sig. Mot denna bakgrund förefaller det väldigt snävt att från kunskapen om överproduktion av livsmedel snabbt dra slutsatsen att vi har alltför stor åkerareal. Möjligheterna att utnyttja produktionen på de andra områdena har vi inte tagit till vara. Dessa möjligheter är stora, men de kräver samhällsinsatser. På energisidan är det angeläget att få fart både på etanolproduktion för drivmedel och på fastbränsleproduktion i enkel och billig form. Med nuvarande låga oljepris håller mycket av den spirande utvecklingen på att förtvina. Vad tänker regeringen göra i detta avseende? Det är naturligtvis också angeläget att ställa frågan om det är arealen som skall begränsas eller möjligen någon av de andra produktionsfaktorerna. Regeringen har för ett år sedan tagit ställning för en halvering av användningen av kemiska medel i jordbruket. Lantbruksstyrelsen, naturvårdsverket och kemikalieinspektionen har nu utarbetat ett förslag till handlingsprogram för att minska hälsooch miljöriskerna vid användningen av bekämpningsmedel. Jag har noterat att man i denna rapport säger att en övergång till lågdosmedel kan bli ett ytterligare sätt att reducera använda mängder. Ja, det är klart. Det finns i dag så högeffektiva bekämpningsmedel att exempelvis 20 gram kan ersätta flera kilo. Jag vill fråga Birgitta Dahl: Det var väl inte denna övergång till högkoncentrerade gifter som regeringen avsåg med halvering av mängden bekämpningsmedel? Beroende på brukningssätt, minskad djurproduktion, större ensidighet i växtodlingen, ökade skördar, nödvändigheten av minskad arbetsförbrukning m.m. —allt i överensstämmelse med den socialdemokratiska jordbrukspolitiken — har det svenska jordbruket blivit beroende av en rad kemiska medel. En begränsning av användningen kan naturligtvis också utformas så, att man tar bort sådana medel av vilka beroendet inte är särskilt stort. Ett medel jag tänker på är s.k. tillväxtregulatorer eller stråförkortningsmedel. Miljöeffekterna av dessa är fortfarande inte helt utredda. Tillväxtregulatorer används i dag på ca en tiondel av stråsädsarealen i Sverige. Ett förbud mot stråförkortningsmedel skulle sannolikt motsvara produktionen från 30 000-40 000 hektar marginell vetejord. Personligen är jag mera böjd för att ha kvar arealen än att ha kvar tillväxtregulatorerna. Herr talman! Låt mig sluta med att vidröra ett ämne som kanske är det angelägnaste att diskutera framöver. Under bondesamhällets årtusenden var den fasta punkten i tillvaron knuten till möjligheten att odla jord och producera livsmedel. Under industrisamhällets kortare period har den fasta punkten upplevts vara tillgången till arbete. I realiteten har detta uppfattats som nödvändigheten att bo där produktionen koncentrerats. I början på nästa århundrade kanske litet drygt 5 96 av arbetskraften kan klara av hela grundproduktionen av både livsmedel och industrivaror. Med tillgång till effektiva energisnåla kommunikationer, till ett avancerat telekommunikationssystem, till datateknik och kanske framför allt till en högre kunskap hos de många människorna ökar friheten och flexibiliteten i det framtida samhället. Detta innebär att vi kan göra själva boendet, närsamhället, till den fasta punkten för människorna utan så stort beroende av traditionell grundproduktion. Jag vill gärna slå fast att möjligheten att nu planera för fungerande lokalsamhällen i såväl storstäder, mindre städer som på ren landsbygd är betydligt bättre än när jag var med om att starta en debatt om detta i början på 1970-talet. Hur vi lyckas med detta är avgörande för människornas framtida livsmiljö. Det skulle glädja mig om regeringen och miljöministern delar min uppfattning i detta avseende.

Herr talman! Både tonläget och ämnesvalet i de tidigare talarnas inlägg ligger mycket nära det som jag har för avsikt att ta upp här i dag. Det tror jag är ett tecken på att vi alla har lärt oss någonting av vad vi har varit med om under de senaste tio femton åren. Allvaret i de miljöproblem som vi upplever nu framstår som alltmer uppenbart för oss alla. Det gäller inte minst om vi ser miljöfrågorna i ett internationellt perspektiv. Vi vet att 60 000 människor dör varje dag av vattenburna sjukdomar, att 40 90 av jordens regnskogar har huggits ned under 1900-talet, att ett land som Tanzania kommer att förvandlas till öken på en generation, om den nuvarande utvecklingen får fortsätta. Det är faktorer som dessa som gjort miljoner människor i Afrika, Asien och Latinamerika till svältande miljöflyktingar. Men också Europa rymmer miljöflyktingar, som måste söka sig till länder som Sverige för att få uppleva orörd natur. Över det som en gång var grönskande skogar, brusande floder och stolta berg breder nu ut sig ett fuktigt, giftigt dis och milsvida halvt förslummade industrilandskap. Europas kulturskatter vittrar sönder av avgaser och giftiga utsläpp. Tiotusentals människor dör varje år i sjukdomar orsakade av miljögifterna. Det finns t.o.m. länder i vår omedelbara närhet, som Polen, där miljögifterna leder till att barn hämmas i sin utveckling. Haven som omger oss är nu så sjuka att djur och fiskar dör. Vi har upptäckt dioxiner i luften och vattnet, i modersmjölk, i lax, strömming och krabbor utanför vår kust — och att dessa härrör bl.a. från bilavgaser. Ozonlagret tunnas ut — ökad ultraviolett strålning drabbar redan i dag Argentina och nordligaste Europa. Alla dessa larmrapporter om fortgående och nu hastigt accelererande miljökatastrofer når oss samtidigt med att vi gång på gång drabbas av dramatiska katastrofer som Seveso, Bhopal och Tjernobyl. Vi vet att problemen är orsakade av mänsklig verksamhet, av felaktig och slösaktig användning av en miljöfarlig teknik, som hotar vår överlevnad. Sett i det perspektivet framstår det som alltmer meningslöst, ja, t.o.m. motbjudande, att föra den traditionella jämförande riskanalysdebatten. Visserligen är det angeläget att försöka göra hederliga och rättvisande jämförelser mellan de olika risker vi utsätter oss för, för att vid varje givet tillfälle kunna välja det alternativ som sammantaget innebär minst risker.

Jag säger detta medveten om att vi från samtliga partier har anledning att se självkritiskt på en del av de beslut som tidigare fattats. Därför vill jag också gärna säga till Karl Erik Olsson: Ni borde vara försiktiga vid betygsättningen och ansvarsfördelningen, för vi delar alla ansvaret. Jag är också glad att kunna konstatera att medvetenheten om miljöproblemen växer sig allt starkare. Jag märker det i form av den stora brevskörd jag får. Jag märker det på resor runt om i landet, på skolor och arbetsplatser, bland gamla och unga. Det personliga engagemanget i miljöfrågan är i dag lika starkt som engagemanget för fred, arbete och bröd. Jag är därför övertygad om att det finns en bred politisk enighet, både innanför och utanför riksdagens portar, om att vi måste anstränga oss än mer för att värna vår miljö. Det är vårt gemensamma ansvar att gripa oss an den uppgiften med både optimism och stort allvar. Den väg ut ur miljökrisen som vi skulle kunna samlas kring måste kännetecknas av insikten om att varje annat alternativ än det som bygger på effektiv resursanvändning och miljövänlig teknik betingar ett pris som ingen av oss kan eller vill betala — vare sig man mäter i pengar och industriell konkurrenskraft, i effekter på miljö och säkerhet eller i sociala konflikter. Det är nödvändigt att dessa tankar ligger till grund när vi under hösten och vårvintern skall ta ställning till den framtida energipolitiken, samtidigt som miljöpolitiken måste intensifieras både nationellt och internationellt. Det är med resurshushållning och teknikutveckling som dessa svåra uppgifter skall angripas. Till min stora förvåning har jag sett kommentarer som antytt att den inställning till problemen jag redovisat skulle vara uttryck för teknikfientlighet. Inget kunde vara mer felaktigt. Tvärtom handlar det om en fördjupad teknikoptimism, som vågar ställa högre krav på tekniken än tidigare. För att inte förlora i kapplöpningen med tiden och för att klara miljöfrågorna måste vi ta till tre olika angreppsmetoder jämsides. Den första metoden handlar om att läka och rena med åtgärder som sätts in i efterhand. Det är den traditionella miljövård där Sverige länge har varit och är världsledande. Reningsverk har byggts. Rökgasrening blir allt vanligare. Miljölagar och tillsyn har successivt skärpts. Men fortfarande finns det klara och uppenbara brister. För att komma till rätta med dessa har regeringen tillkallat landshövding Sven Heurgren som fått i uppgift att snabbt lägga fram förslag om hur den framtida miljöoch naturvården skall organiseras i vårt land. Samtidigt pågår en översyn av lagstiftningen. Den andra metoden handlar om att utarbeta räddningsplaner för att snabbt kunna angripa akuta problem. Sedan några år tillbaka har vi en aktionsplan mot luftföroreningar och försurning. Men vi behöver räddningsplaner också på andra områden. Det gäller t.ex. haven, som flera talare här har nämnt. Under den kommande vintern skall den nyligen tillsatta ”Aktionsgruppen mot havsföroreningar” ta fram räddningsplaner för våra hav, från gränsen mot Finland i norr till gränsen mot Norge i väster. Dessa insatser för att rädda luften, vattnen och jorden behöver följas upp internationellt. På svenskt initiativ beslöt de nordiska miljöministrarna i går om ökade insatser för att snabbt och radikalt minska utsläppen av svavel, kväveoxider, kolväten, freon, tungmetaller och farliga kemikalier. Vi beslöt också att förlägga 1988 års möte med Helsingforskommissionen på ministernivå för att lyfta dessa frågor. Sverige deltar också med betydande resurser i arbetet på att rädda regnskogarna och att hejda ökenspridningen. Över huvud taget avser vi att intensifiera vårt internationella arbete, som statsministern framhöll i regeringsförklaringen. Den tredje metoden handlar om att långsiktigt förändra vårt sätt att använda naturresurser och om hur denna användning tillåts påverka miljön. Energipolitiken är det område där sådant arbete har inletts. Där har vi också kunnat visa att effektiv resursanvändning och utveckling av god teknik är verkningsfulla instrument för att på en gång förbättra miljön, ekonomin, sysselsättningen och välfärden. Nu efter Tjernobyl prövar vi med stort allvar och ödmjukhet hur den omställningsplan vi har på energiområdet kan förbättras ytterligare. Den fråga vi nu ställer oss är om kärnkraften kan och bör avvecklas snabbare än vi tidigare har beslutat om och hur det kan ske utan skador på miljön. Jag vill med kraft och stark känsla här understryka att vårt tredubbla uppdrag-— att avveckla kärnkraften, att bekämpa försurningen och att skydda våra älvar — måste ligga fast också inför dessa högre ställda krav. Även i den här nya situationen måste vårt huvudmål vara att pröva varje annan möjlighet än utbyggnad som hotar dessa värden. Det är på den grunden och efter en förnyad noggrann och allvarlig prövning av kärnkraftens risker samt inte minst av våra erfarenheter av de mänskliga, sociala och miljömässiga skador som en kärnkraftsolycka orsakar som våra beslut måste fattas. Energirådet har fått i uppdrag att ta fram underlag för det beslut som senare skall fattas av regering och riksdag. Jag vill understryka att energirådets uppdrag är just att ta fram underlag för beslut - inte att föreslå hur dessa beslut skall se ut eller förhandla fram en kompromiss om energipolitiken. Skälen till att vi har valt denna arbetsmetod är flera. Ett är att vi tror att energirådets möjligheter att ta fram det allsidiga beslutsunderlag som behövs ökar, om man slipper att nu sitta och välja mellan eller strida om olika alternativ. Ett annat är att partiernas och organisationernas företrädare inte kan sitta i rådet och på egen hand fatta beslut som går utöver dem som fattats av organisationen i demokratisk ordning. Vi har t.ex. enhälliga kongressbeslut om energipolitiken som under pågående kongressperiod bara kan ändras genom beslut av partistyrelsen och riksdagsgruppen. Jag har noterat att också företrädare för andra partier och organisationer vill ha en möjlighet att fatta beslut i normal demokratisk ordning. Det är också det enda naturliga. Energirådet kommer därför att förse regeringen, partierna och organisationerna med det underlag som behövs för dessa beslut. Jag har för några minuter sedan mottagit den rapport som har utarbetats av den expertgrupp som bistår energirådet, liksom kommentarerna från den grupp av vetenskapliga granskare som också knutits till rådet. Den 4-5 november skall rådet ta ställning till om detta material är tillräckligt som underlag för den kommande prövningen. Materialet överlämnas då till regeringen, som därefter kommer att inbjuda riksdagens partier till överläggningar. Det är min och regeringens förhoppning att det skall vara möjligt att nå bred politisk samling kring de beslut som skall fattas. Ett sådant beslut bör, för att vara trovärdigt, bl.a. innefatta en uppgörelse, som vi gemensamt tar ansvar för, om hur framtidens elförsörjning skall klaras. Herr talman! Energipolitiken kommer att kräva intensiva insatser den närmaste tiden — och de närmaste åren. Men vi måste samtidigt ta itu med ytterligare några områden av strategisk betydelse för miljön. Avfallshanteringen är ett sådant område. Jag hoppas kunna återkomma till riksdagen med förslag om detta under detta arbetsår. Detta förslag skall bygga på principen om återvinning och hårda miljökrav. Som ni har noterat kommer regeringen redan i början av november att lägga fram ett förslag om hanteringen av de miljöfarliga batterierna på riksdagens bord. I detta förslag slås den principen fast, att den som med sin verksamhet orsakar miljöskador skall ta det fulla ansvaret och kostnaderna för de åtgärder som krävs för att komma till rätta med problemen. Ett tredje område, där det krävs en successiv utveckling i miljövänlig riktning, är transportoch kommunikationssektorn. Det är viktigt, inte minst mot bakgrund av de fakta vi känner till om vägtrafikens betydelse för skogsdöden och försurningen, liksom inte minst de hot den utgör för människornas liv och hälsa. Genomförandet av besluten om blyfri bensin och avgasrening pågår nu med full kraft. Ett förslag om bilavgaslag kommer att redovisas för riksdagen i höst. Det senaste halvåret har en rad beslut fattats av stor betydelse för miljön: = Samhällets insatser för att skärpa hastighetskontrollen har intensifierats. — SNF har erhållit stöd för en omfattande informationskampanj i syfte att förmå landets bilister att sänka hastigheten och därmed minska kväveoxidutsläppen. Det pågår en kraftfull överföring av tunga transporter från landsväg till järnväg. —- Miljökonsekvensbeskrivningar av olika alternativ för fasta förbindelser över Öresund skall göras. För vägen mellan Uddevalla och Stenungsund föreligger sådana redan. —- Regeringen beslutade, så sent som för två veckor sedan, att SJ:s planerade tågindragningar på kustbanorna i Norrland och på linjen Alvesta-Växjö inte skall genomföras. Ett fjärde område är, och där delar jag Karl Erik Olssons uppfattning, jordbruksoch livsmedelspolitiken. Även här krävs en handlingsplan för hur näringen skall utvecklas i mer miljövänlig riktning i samförstånd med alla berörda parter. Som flera har påpekat har lantbruksstyrelsen tillsammans med kemikalieinspektionen och livsmedelsverket nyligen på regeringens uppdrag presenterat ett konkret förslag om hur en kraftig minskning av bekämpningsmedlen i jordbruket skall gå till, och jag kan försäkra att vi kommer att behandla denna fråga så snabbt som möjligt. I augusti förbjöd regeringen användningen av bekämpningsmedlet Roundup i stråsäd. Avgiften på konstgödsel har visat sig framgångsrik, så framgångsrik att de företag som producerar handelsgödsel nu protesterar hos regeringen för att avgiften har fått erforderlig effekt i form av minskad försäljning. I dag har regeringen beviljat Stiftelsen Svensk etanolutveckling ett bidrag på 10 milj.kr. för att klarlägga förutsättningarna för att uppföra en fullskaleanläggning för etanolproduktion. Jag vill gärna säga till Karl Erik Olsson att arbetet med att finna en alternativ användning för åkerarealen för t.ex. användning på energiområdet bedrivs med stor kraft och kommer att bedrivas med stor kraft. Jag anser att det är mycket viktigt att vi försöker hitta konstruktiva lösningar. Jag har redan vid ett flertal tillfällen diskuterat den här frågan med den nye jordbruksministern. Herr talman! De uppgifter vi har framför oss är i och för sig inte lätta. Men de är viktiga, och de är mycket stimulerande och hoppingivande just därför att vi vet hur viktiga de är. De förutsätter att alla ställer upp med kunskap och engagemang, med djärvhet och framsynthet i arbetet och med vilja till samarbete över olika gränser. Klarar vi den utmaning vi står inför kommer vi att kunna åstadkomma resultat och alternativ, som kan skapa nationell samling kring såväl miljösom energipolitiken, kanske också jordbruksoch livsmedelspolitiken. Jag tycker det är mycket viktigt att vi gör det här försöket. Jag är övertygad om att de av oss som sviker de förväntningar som nu finns kommer att förverka sitt förtroende hos medborgarna, hos sina medmänniskor.

Herr talman! Det är en vänlig och ambitiös miljöminister som här möter kammaren. Det tycker jag är tillfredsställande. Men jag tycker det är synd att hon går förbi t.ex. den viktiga frågan om kolanvändningen. Vi måste vara mycket försiktiga med att initiera och öka användningen av energislag som vi vet medför stora faror. Miljöministern gick också förbi frågan om den internationella luftvårds fonden, som riksdagen tidigare har uttalat sig om. Jag skulle vilja ha ett svar på den frågan. När det gäller frågan om användningen av åkerjorden för bl.a. energiändamål delar jag uppfattningen att vi måste komma fram till konstruktiva lösningar. Åkerjorden är en resurs som är mycket flexibel: Den går att använda till det ena eller det andra med ganska kort omställningstid. Därför bör vi vara rädda om den. Men det som oroar mig — även om man nu tar ett tag för etanolproduktionen — är att den stimulans som fanns i höga priser på olja i dag inte längre finns. Frågan är om det inte krävs insatser på det området för att de aktiviteter som är på gång ute i näringslivet runt om i landet inte skall tyna bort. Låt mig sedan säga några ord till Birgitta Dahl om det här med betygsättning. Jag är utomordentligt försiktig med all betygsättning. Jag sätter övervägande låga betyg. Men det enda jag i det här fallet har tagit upp är egentligen regeringen.

Herr talman! Det var ett vackert tal som statsrådet Dahl höll. Det var så vackert att man nästan drar sig för att replikera. Ändå ställde jag under mitt anförande några frågor som jag inte har fått svar på. Jag vill först konstatera att socialdemokraterna har ändrat sin inställning när det gäller biståndspolitiken och nu i varje fall markerar en utomordentligt positiv inställning till miljö-, markvårdsoch energifrågor på just det området. Det går att markera en än mer positiv inställning, när vi nästa år återkommer med samma motioner som vi har väckt i år om just särskilda anslag till detta område. Jag frågade om statsrådet är villig att stödja det förslag som utredningsgruppen från Halland har kommit med, nämligen om statsbidrag till gödselvårdsanläggningar. Förslaget är identiskt med det förslag som vi har framlagt i riksdagen men som har avslagits av majoriteten. Det kanske är dags att ändra uppfattning så att vi kan motse en positiv inställning även till denna fråga. Det är på samma sätt med importen av produkter, som innehåller rester av ämnen som i Sverige inte får användas i växtskydd. Även på detta område bör vi sänka gränsvärdena ner till noll, så att vi kan garantera att de livsmedel som importeras är av samma höga klass som vi kräver av den egna produktionen. Även i detta avseende vore det intressant att få höra statsrådets uppfattning.

Herr talman! När det gäller att välja vilka frågor som jag skall svara på direkt befinner jag mig litet grand i ett dilemma med hänsyn till kammarens tid. Jag skall senare i dag besvara flera frågor liknande dem som har ställts här, t.ex. en om åtgärder beträffande Laholmsbukten. Jag hoppas att Ivar Virgin accepterar att jag senare återkommer till den saken. Jag har också när det gäller t.ex. freoner fått interpellationer, som inom kort skall besvaras i kammaren. Låt mig ta upp ett par väsentliga frågor som har ställts här utöver dem som jag har tillfälle att besvara senare i dag. Det gäller först och främst frågan om en internationell fond för att finansiera investeringar i miljöförbättringar. Självklart känner jag, som har varit ledamot av denna kammare i snart 20 år, en utomordentligt stor respekt för riksdagens beslut och skall se till att de effektueras.

Det de inte har råd med är att fortsätta att använda den gamla tekniken, för den är slösaktig och dyrbar samtidigt som den skadar miljön. Budskapet från Brundtlandkommissionen kommer i hög grad att bli just detta — jag har själv framhållit det vid många tillfällen under de senaste åren, och jag sade det förresten i mitt anförande alldeles nyss: Vi har inte råd att fortsätta att använda den gamla dåliga tekniken. Det enda vi har råd med är att byta till en bättre, mer resurshushållande och miljövänlig teknik. Härigenom kan man göra oerhörda vinster. Sedan kan vi resonera om hur man skall bära sig åt för att klara de praktiska problemen inkl. finansieringen vid byte av system. Men det är små problem. Det hör till det väldigt uppmuntrande i det som vi i dag diskuterar att allt flera förstår att det förhåller sig på detta sätt. Jag talade inte konkret om kolet. Det är riktigt. Men jag sade, Karl Erik Olsson, att vårt trefaldiga uppdrag är att på en gång klara kärnkraftens avveckling, kampen mot försurningen och skyddet av våra älvar. Det betyder att kärnkraftsavvecklingen inte skall klaras med kol och olja. Jag har sett en del förslag, där man vill göra det enkelt för sig och gå snabbt fram genom att använda sådana alternativ. Det vill inte jag, regeringen och socialdemokratin göra. Detta är oerhört viktigt. För inte mer än en och en halv vecka sedan hade jag en utomordentligt intressant diskussion med företrädare för jordbruksrörelsen och Föreningsbanken, där det ställdes två konkreta frågor till mig. Den ena var: Är regeringen beredd att medverka till att oljepriset med olika medel höjs i den takt som behövs för att satsningen på inhemska bränslen inte skall avstanna? Den andra frågan var: Kan regeringen garantera att det inte blir en så snabb kärnkraftsavveckling att den måste genomföras med hjälp av kol och olja, som kommer att undantränga satsningen på inhemska bränslen och på etanol samt möjligheten att koppla ihop lösningen av energioch miljöpolitiken med lösningen av jordbrukets och livsmedelsproduktionens problem? Mitt svar var att det är precis den balanspunkt som gör det möjligt att kombinera dessa olika syften, som regeringen önskar uppnå. Det är i hög grad detta som jag menar att våra diskussioner borde handla om under de kommande månaderna. Därmed har jag lämnat svar på frågan om hur vi skall diskutera en riktig, förnuftig och omsorgsfull användning av den mark som står till förfogande för odling av olika grödor som behövs för försörjningen i det svenska samhället i framtiden.

Herr talman! Jag är fullständigt medveten om att det inte är lätt att ha en balanspunkt där kärnkraften skall avvecklas, försurningen förhindras och de inhemska energikällorna utnyttjas. Jag ställde frågan till Birgitta Dahl och regeringen just därför att detta inte är lätt. Det finns inom de olika partierna i riksdagen en stark oro, som är befogad, för hur dessa problem skall lösas, och vi har behov av att ganska ofta få rapporter. Det kommer också att dyka upp många problem på vägen framöver. Jag delar naturligtvis uppfattningen att en resurshushållande teknik är lönsam på lång sikt — det är odiskutabelt. Förslaget om en internationell luftvårdsfond skall ses som ett sätt att skynda på den internationella utvecklingen. Detta är svårt att bedöma, och det är möjligt att regeringen har bättre förmåga att göra det genom sina kontakter med omvärlden. Det viktiga är emellertid att man hittar vägar så att det snabbt blir resultat. Jag vidhåller att vårt förslag är en sådan idé som kan fullföljas — det lönar sig naturligtvis på sikt. Birgitta Dahl har själv nyss sagt att man måste fundera över hur problemet med omställningen och kapitalbehovet vid omställningen skall lösas. Ur den synpunkten är det viktigt att denna debatt fortsätter. I samband med frågan om resurshushållande teknik vill jag gärna knyta an till vad statsrådet sade om miljökonsekvensbeskrivningar när det gäller motorvägar, t.ex. ScanLink. Leder dessa miljökonsekvensbeskrivningar till satsningar på en annan typ av vägar än de stora och kostbara motorvägar som hotar miljön?
Herr talman! Jag skall släppa frågan om Laholm — jag förstår att den kommer upp senare. Jag fick däremot inte heller något svar på en annan fråga som har stor miljöpolitisk betydelse, och det är frågan om importen av livsmedel som innehåller restsubstanser av ämnen som vi inte accepterar i Sverige. Det är en principiellt viktig fråga, som fordrar ett svar.
Herr talman! Vad gäller den senaste frågan vill jag alldeles öppet och ärligt säga till Ivar Virgin, att jag inte känner mig tillräckligt påläst för att ge ett bra svar. Jag skall gärna återkomma vid ett annat tillfälle. Det är bättre än att nu ge ett ofullständigt svar.

Fru talman! Jag vill meddela att jag på grund av arbetsbelastning inte inom den föreskrivna tiden kommer att besvara Karin Ahrlands interpellation om åtgärder mot våldsbrotten och inte heller den om rekryteringen av domare. Jag har kommit överens med Karin Ahrland om att interpellationerna skall besvaras fredagen den 7 november 1986.
Fru talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag tänker vidta åtgärder för att stärka företagares rättssäkerhet mot, som han säger, obefogade myndighetsingrepp. Filip Fridolfsson tar i sin fråga upp fall när förundersökning angående ekobrott inte har lett till fällande dom och förundersökningen eller andra åtgärder har drabbat den misstänkte i personligt eller ekonomiskt hänseende. Jag har förstått frågan så att Filip Fridolfsson efterlyser nya regler om statens ersättningsskyldighet i sådana fall. Gällande ersättningsregler har införts under politisk enighet om att statens skadeståndsansvar inte bör gå längre än det nu gör. Frågan om en utvidgning av det allmännas skadeståndsansvar har aktualiserats genom en motion till riksdagen. Jag vill inte föregripa riksdagens behandling av frågan.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag har exemplifierat min fråga med att ta upp det kända skattemålet i Vimmerby där en företagare anhölls som misstänkt för skattebrott. Man gjorde husundersökning i bostaden och på firman, belade egendomen med kvarstad och beslöt om betalningssäkring i hans egendom. Skattemyndigheterna höll presskonferens där det öppet talades om omfattande skattebrott och grovt skattebedrägeri. Efter ca ett halvt år fick bilhandlaren tillbaka sina räkenskaper, skingringsförbudet hävdes och förundersökningen lades ned med motiveringen att det inte längre förelåg någon misstanke om brott. Ingen småföretagare klarar en sådan här pärs. Bilhandlarens livsverk slogs i spillror. Naturligtvis har företagaren protesterat mot behandlingen men till ingen nytta. Myndigheterna menar att de uppträtt korrekt, skattechefen har inte funnit något anmärkningsvärt eller onormalt och JK menar att ingen gjort sig skyldig till fel eller försummelse. Den alldeles tveklösa slutsatsen av dessa besked är att detta icke är något onormalt och att tillämpningen av lagen är riktig. Den enskilde har helt sonika att finna sig i de åtgärder som myndigheterna vidtar. Men, herr justitieminister, ett så orimligt förhållande som jag här exemplifierat kan vi väl inte acceptera i ett rättssamhälle! Detta, fru talman, är rättsröta, och det allvarliga är att det inte är någon engångsföreteelse. Jag förstår inte att justitieministern kan undgå att reagera och bara hänvisar till kommande motionsbehandling. Jag vill därför ställa en direkt fråga till justitieministern: Kommer inte justitieministern att vidta åtgärder för att stoppa sådana här övergrepp? Det är inte bara jag utan hela den svenska allmänheten som vill veta detta.
Fru talman! Det är viktigt i en rättssäkerhetsdebatt av detta slag att erinra om en del faktiska förhållanden. Brottsförebyggande rådet har alldeles nyligen redovisat en undersökning av hur polisens s.k. ekorotlar arbetar och fungerar. Den undersökningen visar att i de fall polisen har börjat utreda ett brott så leder utredningen i 80 90 av fallen till en fällande dom. Det är en utomordentligt hög siffra, många gånger högre än vid traditionella brott, t.ex. inbrott och misshandel. Undersökningen visar dessutom att tvångsmedel används i ekorotlärnas verksamhet i betydligt mindre utsträckning än vid andra brott av jämförbar grovhet. Det här innebär naturligtvis inte att vi inte skall fortsätta att arbeta för en allt bättre rättssäkerhet. Jag kan nämna att i stort sett alla de lagar som är aktuella i detta sammanhang just nu är föremål för översyn. Det gäller regler om häktning och anhållande och det gäller regler om skriftliga handlingar som skall tas i beslag. Vidare har vi fått förslag om en helt ny organisation för utredning av skattebrott. Allt detta sker med det övergripande syftet att vi skall få en ännu bättre rättssäkerhet.
Fru talman! Justitieministern säger att 80 I av de personer som det här gäller fälls i domstol. Men hur är det med de 20 20 som inte fälls? Jag trodde, fru talman, att justitieministern och jag — justitieministern som den som inom regeringen är ansvarig för dessa frågor och jag som vanlig fotfolkspolitiker— skulle kunna vara överens om att någonting måste göras på det här området, vare sig det nu gäller en lagändring eller utfärdande av tillämpningsföreskrifter. Men jag har grovt missbedömt situationen. Justitieministern är intresserad av att se kollektivt på det hela — jag ser till individen. Och jag måste säga, fru talman, att ju längre jag är i riksdagen, desto djupare blir jag förankrad i det parti som sätter individen i centrum.
Har herr Fridolfsson någon utmärkt medicin och kan han anvisa något konstruktivt sätt att åstadkomma en ordning som innebär att varje polisingripande leder till fällande dom, då är jag naturligtvis tacksam för upplysning om hur det förfarandet ser ut.
Fru talman! Jag skall inte ge justitieministern tips om hur man skall åstadkomma att alla som tas om hand av polisen skall få fällande domar. Men jag vill verkligen understryka att de som inte har gjort sig skyldiga till brott skall inte drabbas på det sätt som mitt exempel med bilhandlaren i Vimmerby visar. Han hade inte begått något brott, men hela hans livsverk slogs i spillror.

Fru talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat statsministern om han avser att medverka till att kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet upphör. Bertil Fiskesjö har frågat statsministern om regeringen avser att komma med något förslag om hur kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet skall bringas att upphöra. Frågorna har överlämnats till mig. Jag har vid flera tillfällen — senast den 28 april i år — inför riksdagen redovisat regeringens uppfattning i saken. Regeringen har samma uppfattning i dag. Jag upprepar alltså att den föreningsfrihet som vi har här i landet och som är skyddad i grundlagen innebär att det står var och en fritt att organisera sig politiskt. Ingen kan tvingas att vara medlem i ett parti. En annan sida av föreningsfriheten är emellertid att medlemmarna i fackliga och politiska organisationer, lika väl som medlemmar i andra typer av ideella föreningar, själva bör få bestämma hur de vill ha det i sin förening, vilka andra organisationer föreningen skall samverka med och i vilka former samverkan skall ske. Regeringen avser inte att föreslå eller medverka till någon begränsning av den friheten.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret på frågan. Jag hade räknat med att statsministern skulle svara, för det var en tidningsintervju med statsministern som föranledde mig att ställa frågan. Jag vill läsa upp en del av vad som stod i intervjun: ”De som jobbar hårt på dagarna ——-— och inte orkar gå på kvällsmöten upplever att de genom kollektivanslutningen får ett inflytande på samhällsutvecklingen.” Det är sådana här påståenden som gör en litet osäker om var socialdemokraterna står. Vi vet att frågan kommer på riksdagens bord i höst. Vi skall ta ställning till om man skall lagstifta. Man pratar i olika omgångar om att det skall bli en frivillig avveckling, man har ett par nya modeller som man prövar osv. Men frågeställningen är: Tror socialdemokraterna att de skall kunna övervintra när det gäller valet 1988 och få klarare majoritet för att ha kollektivanslutningen kvar? Risken föreligger, och de svar som justitieminis — Prot. 1986/87:14 tern gett här i dag är ju inte förpliktigande. Han säger att ingen kan tvingasatt 23 oktober 1986 vara medlem i ett parti. Det är helt klart, man har ju reservationsrätt. Men. == do dJ man oo det är just detta, att man måste reservera sig och säga att man inte vill vara med i det socialdemokratiska partiet, som är så förnedrande för den enskilda individen. Varför skall man ha denna ordning? Justitieministern avslutar sitt svar med att säga att regeringen inte avser att föreslå eller medverka till någon begränsning av föreningarnas frihet. Vi har alltså en justitieminister och en regering som värnar om kollektivets frihet. Den enskilda människans frihet, den sätter man i andra hand.
Fru talman! Jag har under senare år gjort till vana att en gång varje höst fråga statsministern vad han tycker om kollektivanslutningen och om när den skall avskaffas. Samma procedur har upprepats: Statsministern, oavsett vem det har varit, har överlåtit till justitieministern att svara, oavsett vilken justitieministern har varit. De svar som jag har fått har haft samma trista innehåll, dvs. att socialdemokraterna inte på något sätt avser att medverka till att denna enligt min mening integritetskränkande och odemokratiska kollektivanslutning avskaffas. Jag hade hoppats att det den här gången skulle finnas en öppning från socialdemokratisk sida. Kollektivanslutningen har ju utsatts för hård kritik, numera även inom socialdemokratin. SSU, med Anna Lindh i spetsen, har tagit avstånd från kollektivanslutningen. Stig Malm har kallat kollektivanslutningen för en besvärande kvarnsten som hänger om rörelsens hals. Men regeringen och justitieministern vill inte göra någonting. Nu är det dess bättre så att det vilar ett lagförslag i riksdagen, vilket har granskats av lagrådet och därvid befunnits vara helt förenligt med föreningsfriheten sådan som den är garanterad i grundlagen. Enligt min mening bör var och en ha full frihet att bli medlem i vilken förening eller organisation han eller hon så önskar och även ha full frihet att efter eget avgörande när som helst utträda ur vilken organisation som helst.

Fru talman! Det är inte något fel på den princip som säger att man bör bli medlem i ett parti genom att själv begära medlemskap. Men det är inte mindre viktigt att medlemmar i ideella föreningar, bl.a. fackliga organisationer och politiska partier, själva får bestämma hur de vill ha det i föreningen och hur samarbetet med andra organisationer skall vara ordnat. Det är den senare principen, dvs. den om självbestämmande inom föreningslivet, som har lång hävd i vårt land. Nu försöker man från borgerligt håll med stor iver att komma åt samarbetet mellan den fackliga och politiska delen av arbetarrörelsen, och då ger man sig på denna princip. I dag förs inom arbetarrörelsen en konkret och konstruktiv debatt om nya former för samverkan. Denna debatt skall föras fritt inom de egna föreningarna och utan inblandning av lagstiftaren. 81 Fru talman! För klarhets skull vill jag avslutningsvis framhålla att jag aldrig har sagt eller menat att ett eventuellt förbud mot kollektivanslutning skulle strida mot grundlagen. Var och en som deltar i debatten bör emellertid ha klart för sig att föreningsfriheten skulle minska om statsmakten bröt traditionen att staten inte skall gå in och lagstifta om verksamheten i ideella föreningar. Debattörerna borde litet noggrannare än vad de gör fundera på vad ett sådant principiellt nytt förhållningssätt skulle innebära i praktiken.

Fru talman! Visst minskar friheten för de föreningar som kan kollektivansluta människor, alltså enskilda individer. Det är helt klart. Det är ju detta som vi anser vara riktigt. Man skall inte kunna tvångsansluta människor till ett politiskt parti. Denna debatt har nu pågått under väldigt många år. Åtta olika riksmöten har gjort uttalanden om att man frivilligt skall avveckla kollektivanslutningen. Men socialdemokraterna har inte tagit chansen utan har hårdnackat hållit emot. Man har inte verkat i den andan. Nu har vi chansen att få en lagstiftning. Vi kan alltså hjälpa socialdemokraterna i det här fallet. Vi vill inte komma åt arbetarrörelsen, utan vi vill ge människor friheten och rätten att själva bestämma vilket politiskt parti de skall tillhöra. Det betyder inte att vi är ute efter arbetarrörelsen på något sätt.
Fru talman! Den i varje fall för mig i debattläget överraskande hårda position som regeringen upprätthåller i den här frågan gör att situationen inför riksdagens behandling av lagförslaget i december kommer att bli mycket intressant. Jag vill avslutningsvis konstatera att justitieministern och regeringen har satt kommunisterna och deras partiledare Lars Werner i det läget att de kommer att vara nödsakade att rösta för det lagförslag som för närvarande vilar i konstitutionsutskottet.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skapa rimliga arbetsvillkor vid Huddinge polisdistrikt. En självklar utgångspunkt för statsmakternas beslut om resurstilldelning för polisverksamheten är att alla polisdistrikt skall ha lika goda förutsättningar att lösa sina uppgifter och att arbetsbelastningen så långt möjligt skall vara lika mellan distrikten. Mot denna bakgrund har under våren 1986 inom justitiedepartementet gjorts en grundläggande studie av fördelningen av polisresurser mellan polisdistrikten. Rikspolisstyrelsen har uppdrag att fördjupa undersökningen och att till regeringen lämna förslag till eventuella omfördelningar. Uppdraget skall redovisas senast den 1 januari 1987. Jag utgår från att personalsituationen i Huddinge kommer att uppmärksammas i detta arbete och att regeringen från länsstyrelsen i Stockholms län och från rikspolisstyrelsen kommer att få ett fullgott underlag för att ta ställning till de problem som Pär Granstedt pekar på. När det gäller polisdistriktets lokalproblem vill jag erinra om att regeringen i september 1982 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera nybyggnad av en förvaltningsbyggnad i Huddinge med lokaler för polisoch åklagarmyndigheterna samt allmänt häkte. Byggnadsstyrelsen har i en skrivelse i juni 1983 redovisat kostnader för projektet och i samband därmed även hemställt om bygguppdrag. Bygguppdrag kommer att lämnas med beaktande av bl.a. sysselsättningsläget på byggarbetsmarknaden och det statsfinansiella läget.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min fråga. Att situationen i Huddinge polisdistrikt är allvarlig är ganska väl vitsordat vid det här laget. Det handlar både om en allvarlig lokalbrist och om en klar underbemanning. Man kan därför inte säga att situationen svarar mot det mål som justitieministern här uttalade, nämligen att alla polisdistrikt skall ha lika goda förutsättningar att lösa sina uppgifter och att arbetsbelastningen så långt möjligt skall vara lika mellan distrikten. Jag tror att vi kan vara ense om att så är inte fallet. Nu säger justitieministern som svar på min fråga att ett arbete är på gång hos länsstyrelsen och rikspolisstyrelsen för att se över personalsituationen. Materialet skall tydligen redovisas den 1 januari 1987. Jag delar förhoppningen att det kommer att leda till att man får en väsentligt annan situation vid Huddinge polisdistrikt. Men frågan är hur lång tid den här processen kommer att ta. Om justitieministern får ett underlag den 1 januari nästa år, när kan Huddinge polisdistrikt räkna med att få fler tjänster? Det är nog det som man därute är väldigt intresserad av att höra. När det gäller lokalfrågan är det hela ännu oklarare. Här finns färdigprojekterade lokaler, men bygguppdraget kommer att lämnas med beaktande av bl.a. sysselsättningsläget på byggarbetsmarknaden och det statsfinansiella läget och med hänsyn till andra angelägna byggprojekt, säger justitieministern. Då frågar man sig: Hur lång tid kan det tänkas ta innan alla dessa pusselbitar faller in, så att man verkligen får ett nytt polishus i Huddinge? Det vore mycket värdefullt att få besked på dessa två raka frågor. Jag förutsätter att justitieministern också vill lämna detta besked, bl.a. med hänsyn till Huddingepolisen och huddingeborna.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig om — och i så fall när — regeringen kommer att lägga fram förslag om friköpsrätt i någon form för innehavare av s.k. historiska arrenden. Jag har tidigare här i kammaren upplyst Jörn Svensson om att regeringen inte tänker ta ställning till friköpsfrågan förrän friköpsutredningen har slutfört sitt arbete. Enligt vad jag har inhämtat kommer utredningens betänkande att överlämnas till regeringen inom några månader.
Herr talman! Orsaken till att jag envisas med denna fråga är att den har blivit utsatt för en mycket olycklig försening, och jag vill hävda att det också är en onödig försening. Vad jag har försökt göra från tid till annan är att efterlysa någon form av politisk viljeyttring från regeringen, antingen positiv eller negativ, till friköpet som princip. Först hade vi arrendelagsutredningen som uttalade sig emot friköp, vilket berodde på dess speciella sammansättning. Detta var riksdagens majoritet missnöjd med och begärde att man skulle se över frågan en gång till. Detta kunde ha skett i en departementspromemoria och inte behövt ta omvägen över en ny tidsödande utredning, men det är en sak för sig. Vi fick en ny utredning, friköpsutredningen, men det fanns dock en positiv inriktning i vad riksdagens majoritet uttalade innan denna utredning tillsattes. På grund av detta förlopp har det blivit en sådan försening att vi ganska klart uppfattat, vilket vi vet även av andra skäl, att detta inte betraktas som en prioriterad fråga. Det tycker jag är beklagligt. Jag skulle vilja ställa den kompletterande frågan — om justitieministern nu anser sig på något sätt kunna svara på den — : Är regeringens grundinställning - om man förutsätter att de tekniska problemen för friköpet för vissa arrendatorer kan lösas — positiv eller negativ till friköpsinstitutionen som sådan?

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta i syfte att öka polispersonalens säkerhet vid tjänsteutövning. Jag vill först slå fast att polismän i sin tjänsteutövning skall ha allt det skydd och den säkerhet till person som rimligen kan begäras med hänsyn till arbetsuppgifternas art. Polismännens ofta utsatta arbetssituation måste uppmärksammas från samhällets sida. För det första måste våldet i samhället bekämpas. Regeringen har nyligen i en skrivelse till riksdagen redovisat en helhetssyn i bl.a. denna fråga. Vidare har riksdagen under senare år vid flera tillfällen framhållit att det är ett väsentligt samhällsintresse att polisen får skydd och stöd i sitt arbete och att den allvarliga syn på brottet våld mot tjänsteman som lagstiftningen ger uttryck för självfallet alltjämt är fullt aktuell. Riksdagen har, när det gäller straffmätningen på området, hänvisat till det arbete som numera har slutförts av fängelsestraffkommittén. Kommitténs förslag remissbehandlas för närvarande. Polisens arbetsmiljö måste också fortlöpande göras säkrare genom bl.a. bättre utrustning, utbildning och arbetslokaler. Sådana behov aktualiseras bl.a. i det årliga budgetarbetet i justitiedepartementet och har resulterat i betydande satsningar på en förbättrad arbetsmiljö. Jag vill slutligen framhålla det stora ansvar som polismyndigheterna och de anställda själva har när det gäller att utveckla och tillämpa arbetsmetoder som ger bästa möjliga personliga skydd.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på frågan. Jag vill understryka att det här problemet har aktualiserats ytterligare under de senaste åren. Om vi ser på statistiken, så finner vi att antalet fall av våld mot polismän under tjänsteutövning har ökat. Och det är inte bara antalet fall som har ökat, utan också grovheten i våldet har ökat. Vi har alltså fått en svårare grad av våld mot polismän i tjänsteutövning. Vi kan också konstatera att våldet mot kvinnliga polismän har ökat i större omfattning än våldet mot manliga polismän under tjänsteutövning. Detta är också någonting man måste ta i beaktande. Vid Polisförbundets kongress, som nyligen avslutades i Norrtälje, tog rikspolischefen Holger Romander upp denna fråga och menade att statsmakterna nu måste tillgripa mer kraftåtgärder, bl.a. skärpta straff, för att komma till rätta med det här problemet. Justitieministern säger att han vill slå fast att det är rimligt att polisen skall ha detta skydd. Men har polisen det i dag? Och om inte polismännen under tjänsteutövning enligt justitieministerns uppfattning har ett sådant rimligt skydd i dag, vilka åtgärder vill då justitieministern vidta? Situationen är enligt min uppfattning så allvarlig att samhället inte ger det rimliga skydd som en så utsatt yrkeskår som polisen har rätt att kräva av statsmakterna. Har alltså enligt justitieministerns uppfattning polisen det skydd man har rätt att begära?
Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag avser att använda dataoch offentlighetskommitténs förslag om ändring av sekretesslagen som grund för proposition till riksdagen. Kommittén avlämnade betänkandet Integritetsskyddet i informationssamhället till mig i april i år. Remissbehandlingen har helt nyligen avslutats. Ärendet skall nu i vanlig ordning beredas i regeringskansliet.

Herr talman! Först vill jag tacka justitieministern för svaret på min fråga. Men jag måste också konstatera att det är mycket besynnerligt att justitieministern inte är beredd att redovisa någon som helst uppfattning om vad han avser att göra. Jag hade haft större respekt om han svarat att man avser att lägga fram ett förslag men att man nu skall bearbeta de remissvar som nu har kommit in. Det kan inte rimligtvis vara så, att justitieministern inte har någon uppfattning alls om huruvida han skall lägga fram detta förslag eller ej. Samma regering som han suttit i lade fram ett förslag om löntagarfonder dagarna efter det att remissvaren hade kommit in. Samma regering som han sitter i lade fram ett förslag om engångsskatten utan någon remissomgång över huvud taget. Saken är givetvis den, herr talman, att justitieministern till varje pris vill undvika en debatt här i riksdagen. Inom parentes sagt visar det sig också att statsråden över huvud taget mycket sällan besvarar några frågor utöver den allra första formella delen. Men han är också rädd för den debatt som skulle kunna komma runt om i Sverige, om det blev klart för människor att man avser att göra denna urholkning av sekretesslagen. Jag skulle nu vilja ställa en fråga till justitieministern, även om jag har föga förhoppningar om att han kommer att svara — statsråden tycks göra en tradition av att inte svara på de frågor som kommer upp i riksdagsdebatter. Vad tror justitieministern att de som reagerade mot Metropolitregistrets varande och drivande, när de väl fick veta vad det innehöll, tycker om att han som justitieminister förmodligen — vi vet det inte eftersom han inte är beredd att svara — kommer att lägga fram ett förslag om urholkning av sekretesslagen, som kommer att möjliggöra nya typer av Metropolitregister? Vad anser alltså justitieministern att de enskilda människorna tycker?

Ösl resting ibrottiäl Herr talman! Bengt Harding Olson har — med utgångspunkt från en aktuell sidF SE ROTOR händelse — frågat mig om jag är beredd att vidga möjligheterna till resning i brottmål där jävsbestämmelserna har överträtts. Om riskerna med För att få bättre underlag för att bedöma om resningsbestämmelserna = atomdrivna ubåtar i behöver ändras i det hänseende som Bengt Harding Olson avser, har jag Östersjön avvaktat högsta domstolens beslut i fråga om resning i det mål som nämns i frågan. Beslutet meddelades för några veckor sedan. Jag kan nu konstatera att nuvarande ordning kan leda till resultat som inte är tillfredsställande. En departementspromemoria med förslag till ändring i nu aktuella regler kommer att remitteras kring årsskiftet.

Herr talman! Jag får verkligen tacka justitieministern för detta utomordentligt positiva besked. Äntligen skall det bli lagändring. Jag uppfattar det som att min kamp för en lagändring inte har varit förgäves. Denna behövs verkligen. Den kan i någon mån reparera verkningarna av den bristande tilltro till rättssäkerheten som allmänheten fått genom det aktuella fallet.
Nyligen inträffade en olycka på en sovjetisk kärnvapenbestyckad ubåt som ledde till att ubåten sjönk. Jag vill med anledning av det inträffade ställa följande frågor: 1. Vilka risker föreligger med en sjunken atomubåt vid en liknande olycka i Östersjön? 2. Vågar vi i fortsättningen använda verkningseld mot undervattensfarkoster som kränker svenskt territorium med tanke på risken för att det kan vara fråga om atomubåtar?
Jag tar detta som ett löfte, och jag ser med tillförsikt fram mot årsskiftet.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig vilka risker som föreligger med en sjunken atomubåt i Östersjön och om vi i fortsättningen vågar använda verkningseld mot undervattensfarkoster som kränker svenskt territorium. Atomubåtar eller kärnkraftsdrivna ubåtar är inte baserade i Östersjön. Det kan inte uteslutas att man vid enstaka tillfällen tar in sådana ubåtar till varv för underhåll eller liknande. Risken för en olycka liknande den i Atlanten är därmed mycket begränsad. Däremot förekommer i Östersjön ubåtar som är eller kan vara utrustade med kärnvapen. Sådana vapen utformas så att en kärnreaktion inte skall komma i gång till följd av yttre påverkan, t.ex. brand, stöt eller beskjutning.

Herr talman! Först vill jag tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Syftet med min fråga var att rikta uppmärksamheten på att nästa kärnolycka kan vara en kärnvapenolycka och inte en kärnkraftsolycka. Även om risken kan bedömas som liten, t.o.m. minimal, och starkt begränsad måste vi ha en beredskap för en sådan olycka. 87 Jag tolkar försvarsministerns svar på min andra fråga om vi vågar använda verkningseld så att försvarsministern säger ja. Det är ett besked som vårt land behöver. Det är viktigt att vårt lands gränser och territorium kan skyddas, att vi med all kraft kan avvisa kränkningar. Det gäller vår trovärdighet och vår säkerhetspolitik. Det är ett besked till andra stater att inte kränka våra gränser — kom inte hit med kärnvapenbestyckade farkoster! Sedan ville jag också aktualisera vår strävan att skapa en kärnvapenfri zon i Norden. Vad gäller beredskapen vill jag ställa en följdfråga till försvarsministern: Anser försvarsministern att vår beredskap är god efter de åtgärder som regeringen tänker vidta med anledning av Tjernobylolyckan? Det är fråga om bättre beredskap i fråga om civil kärnkraft. Jag talar inte om den utan om den militära kärnkraften.

Herr talman! Gunnar Björk i Gävle har frågat mig om jag är beredd att utreda principerna för inhyrning av motorfordon vid repetitionsövningar. Inom försvaret tillsattes våren 1986 en utredning med uppgift att föreslå åtgärder för hur kostnaderna för underhåll av egna fordon samt förhyrningar skall kunna minskas. Resultatet av utredningen skall föreligga senare i höst. Jag är därför inte nu beredd att föreslå någon ytterligare utredning i frågan.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Skälet till frågan var att jag ifrågasatte inhyrningspolitiken beträffande t.ex. bilar vid repetitionsövningar. Det kan vara ganska nya och t.o.m. splitt nya bilar som sedan ganska snart säljs ut. Jag har ifrågasatt om den hanteringen är ekonomisk. Jag tror det är bra att den utredning som finns inom försvarsmakten arbetar. Jag tror också det vore bra om försvarsministern i sitt departement såg till att ha en viss insyn i arbetet. Det är också viktigt att försvarsministern betonar att utredningen bör komma med resultat inom överskådlig framtid. För dagen är jag nöjd med försvarsministerns besked.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har mot bakgrund av ett uttalande av kabinettssekreterare Pierre Schori frågat om jag anser att Stockholmskonferensens slutdokument har en avgörande betydelse för avvägningen av det svenska försvarets styrka. Frågan bygger på ett ofullständigt tidningsreferat. I ett anförande om situationen i Centralamerika den 22 september inledde kabinettssekreteraren med att säga att han ville uppmärksamma dagens positiva nyhet att Stockholmskonferensen resulterat i ett politiskt och militärt betydelsefullt avtal. Han sade därvid bl.a. att avtal om förtroendeskapande och säkerhetsfrämjande åtgärder, som Stockholmsavtalet, i kombination med andra tänkbara avtal om nedrustning i den kommande s.k. ESK-processen, på lång sikt kan få sådana effekter på de politiska relationerna mellan stormaktsblocken att de bättre främjar vår säkerhet än flera regementen. Stockholmskonferensen var en framgång. Den visar att de båda maktblocken kan nå fram till politiska överenskommelser som är av betydelse för säkerheten i Europa. Jag vill tillägga att jag i olika sammanhang framhållit att kortare perioder av minskad spänning inte får tas till intäkt för minskade ambitioner, lika litet som temporärt ökade motsättningar mellan stormakterna får leda fram till förhastade eller överdrivna åtgärder på det säkerhetspolitiska området.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för ett för hans del ovanligt långt svar — frågan var tydligen besvärlig. Jag är litet förvånad över att han vet vad jag har byggt frågan på. Kanske skall jag citera litet grand ur kabinettssekreterarens tal. Han sade på tal om Stockholmsavtalet: ”Det politiska resultatet av avtalet är värt många regementen för Sveriges del. Det är viktigare än en fördubbling av försvarsanslagen när det gäller den nationella säkerhetspolitiken.” Jag vill inte förringa värdet av Stockholmsavtalet. Det har inneburit att värdefulla regimer konstruerats beträffande föranmälan och observation. Men jag är litet förvånad över denna snabba och tvärsäkra bedömning från en mycket högt uppsatt person inom utrikesdepartementet. Vi vet ännu inte riktigt vad konferensavtalet kan innebära för vår förmåga att snabbt höja beredskapen. Det fordras tid att utvärdera det. Schweizarna ansåg sig tvungna att göra ett särskilt tolkningsuttalande i den frågan. Jag tycker att vi skall vara mycket glada över Stockholmskonferensens resultat. Men vi skall också ge oss tid att utvärdera det hela. När försvarsministern säger att han ”i olika sammanhang framhållit att kortare perioder av minskad spänning inte får tas till intäkt för minskade ambitioner”, låter det som om han inte tänker skrota halva svenska försvaret på grund av uttalandet av kabinettssekreteraren, vilket jag är glad för. Men att inte minska sina ambitioner är en sak. Man får inte heller minska uppfyllandet i verkligheten av sina ambitioner. Jag hoppas att försvarsministern med kraft driver de säkerhetspolitiska frågorna inför försvarsbeslutet, utan att låta sig förvirras av den här typen av uttalanden.

Herr talman! Oswald Söderqvist har — mot bakgrund av att några värnpliktiga dömts för vållande till annans död i samband med en luftvärnsövning på Ringenäs skjutfält utanför Halmstad — frågat mig om vad som har hänt under utbildningen, instruktionen under övningen och ledningen under det olycksaliga momentet. Omständigheterna kring den tragiska olyckan har utretts av polis och åklagare. Det straffrättsliga ansvaret prövas nu i domstol. Kommittén för undersökning av allvarliga olyckshändelser har undersökt olyckan. Efter vad jag erfarit kommer kommittén snart att lämna en rapport om resultatet av undersökningen. Jag kan därför inte i dag uttala mig om händelseförloppet eller om orsakerna till det inträffade. När domstolsbehandlingen av olyckan är avslutad och rapporten utvärderad, kommer jag att ta ställning till vilka initiativ som krävs från min sida för att förhindra olyckor av detta slag i framtiden.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på frågan. Detta är en händelse som jag tycker är väldigt allvarlig. Jag är litet förvånad att försvarsministern och hans medhjälpare inte har gripit tillfället att ta fram något av bakgrunden till frågan. Man kan inte skylla på att polisutredning pågår. Vi kunde ju ändå få veta något om hur de här soldaternas utbildning har gått till, t.ex. hur lång tid den pågått. De uppgifterna kan inte vara sekretessbelagda bara för att ärendet är överklagat till högre instans. Vi har ju strikta säkerhetsbestämmelser för militära övningar. Olyckan skulle inte ha inträffat om man hade följt de bestämmelserna. Det är helt klart. Är det då utbildningen som inte varit tillräcklig? Det måste finnas en brist, annars händer inte sådana olyckor. Därför är det väldigt egendomligt att man nu går nedåt i hierarkin och pekar ut de värnpliktiga och t.o.m. dömer dem. Detta gör man utan att, som jag ser det, titta noggrant på de bakomliggande omständigheterna. Jag återkommer i den här frågan. Jag tänker inte släppa den, utan jag vill ha klarhet i händelseförloppet. Det här är ju något nytt, som vi kanske inte har sett så många gånger tidigare, att man när det händer olyckor av det här slaget försöker vältra över ansvaret nedåt i hierarkin i stället för att gå till dem som är ansvariga, dvs. i första hand dem som har utbildat soldaterna, i andra hand dem som har gett instruktioner för övningen och i tredje hand dem som harlett övningen. Det kan vi inte avfärda så enkelt som försvarsministern gör i sitt frågesvar. Det måste följas upp ytterligare.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig när regeringen kommer att anvisa medel så att bygget av motorgården vid T 3 i Sollefteå kan starta. Regeringen uppdrog i april 1986 åt fortifikationsförvaltningen att med tillgängliga medel bygga motorgården. Sedan dess har arméns ekonomiska situation blivit akut besvärlig. I avvaktan på överbefälhavarens och regeringens ställningstaganden till situationen har chefen för armén beslutat om en rad omedelbara och tillfälliga åtgärder: inga nya materielbeställningar, inga nya byggstarter, inga nya inkallelser till repetitionsutbildning osv. Byggstoppet har drabbat även motorgården vid T 3. Regeringen har i dag uppdragit åt överbefälhavaren att skyndsamt och med anledning av främst arméns ekonomiska situation se över underlaget för det kommande försvarsbeslutet. Regeringen har vidare i dag beslutat att låta utreda hur situationen har uppstått och hur man kan undvika att en liknande situation uppstår igen. Regeringen kommer inom kort att fatta beslut om hur de s.k. prisregleringsmedlen för budgetåret 1986/87 skall fördelas inom det militära försvaret. Beslutet kan få betydelse för om bygget av motorgården vid T 3 kan startas under detta budgetår. Beslutet bereds för närvarande inom försvarsdepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. En motorgård vid T 3 i Sollefteå har varit aktuell sedan 1970. Jag vill citera vad man skrev i Nya Norrland den 18 april 1986: ”T 3 har fått 11 miljoner till en motorgård — nästa sommar är den klar. Äntligen kom pengarna, nu skall motorgården vara klar nästa sommar. I går fick ordföranden i T 3 socialdemokratiska förening ett personligt telefonsamtal från försvarsministern. Han meddelade att regeringen anslagit 11 miljoner till en ny motorgård på T 3.” Är det så här det går till när socialdemokraterna skall göra sig populära ute i bygderna? I höst har vi fått det besked som försvarsministern nu lämnat: Det blir inga pengar, för det finns inte några. Den socialdemokratiska majoriteten i Sollefteå kommun satte i gång med planeringen för motorgården. Man flyttade en väg, donade och grejade för att bygget skulle komma i gång. Tyvärr blir det tydligen inget bygge. Jag tycker att försvarsministern i moralens namn måste ordna det här. Det kräver man där uppe. T 3 skall få den här motorgården och för att den skall inrymmas i det anslag som ni tänker ta fram? Jag tycker att försvarsministern skall ge sollefteåborna ett löfte i dag. Det behöver de — de har väntat sedan 1970.

Herr talman! Christer Eirefelt har ställt en interpellation om åtgärder för att stimulera investeringar i mindre och medelstora företag. Ulla Orring har ställt en interpellation om gruvnäringen i Västerbottens län. Börje Hörnlund har ställt en interpellation till statsministern om regionalpolitiken. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Anne Wibble har ställt en interpellation till statsministern om åtgärder för att främja nyföretagande. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Sigge Godin har ställt en interpellation om regionalpolitiken.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat försvarsministern om det är sant att bilglastillverkningen i Svappavaara köpts upp av utländska intressen och hur det då går i framtiden med de av JAS-projektet skapade jobben i orten. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt vad jag erfarit har ett optionsavtal ingåtts mellan ägaren till W-Laminated AB i Svappavaara och det statliga, italienska bolaget Societå Italiana Vetro SPA med innebörden att det italienska bolaget blir majoritetsägare i det svenska bolaget. Eftersom förvärvaren är ett utländskt företag kommer förvärvet att prövas enligt 1982 års lag om utländska förvärv av svenska företag. Jag är därför inte beredd att närmare kommentera övertagandet.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga av ministern för industrifrågor, eftersom försvarsministern inte vill svara. Det här var intressant. Två gånger har man dragit upp den lilla bilglastillverkningen i Svappavaara i försvarsdelen av budgetpropositionen och talat vitt och brett om hur bra det har varit att man tack vare JAS-projektet har fått de 40 jobb som det rör sig om. I samband med det påpekade vi från vårt håll — ja, jag skrev själv motioner — att bilglastillverkningen i Sverige redan hade en = Prot. 1986/87:14 stor överproduktion. LO-distrikten i de regioner där de tidigare tillverkarna — 23 oktober 1986 av bilglas fanns och finns gick också till regeringen och påpekade att man hade mycket svårt att hävda sig och placera den redan befintliga produktionen i Sverige, just på grund av konkurrensen från det italienska företaget och från ett stort franskt företag. Men det skulle inte alls vara någon fara, utan det skulle gå så bra och Svappavaara skulle få jobb tack vare överföringarna från de 800 arbetstillfällen som JAS-projektet skulle ge. Nu ser vi att just ett av de stora internationella företagen, en konkurrent till den lilla fabriken som vi har varnat för tidigare, är berett att köpa upp eller åtminstone skaffa sig majoritetsinflytande i den. Det intressanta är ju vad som händer då. Det vill industriministern inte kommentera, på grund av att affären inte är klar. Men, industriministern, om den kommer till stånd och italienarna sedan lägger ned den lilla fabriken i den svenska fjällvärlden — de har ju ingen anledning att hålla den i gång eftersom de redan har svårt att placera sin egen produktion — vart tar då det storstilade talet i försvarsbudgeten om de utlovade jobben vägen? Det skulle vara intressant att få höra litet närmare om det. I annat fall får jag väl återkomma även här.